Herr talman! Debatten är ju ganska meningslös, men icke desto mindre avslöjande. Handelsminister Björn Molin har nu sällat sig till den långa raden av svenska handelsministrar som biter huvudet av skammen när det gäller den svenska vapenexporten. Jag konstaterar att jag inte fått något svar på mina frågor om hur USA skall klassas enligt de svenska bestämmelserna. Jag tyder obenägenheten att svara så att handelsministern finner det obehagligt att svara eller inte kan svara. Jag bara konstaterar detta faktum. Det finns ingen anledning att ytterligare ta upp sakfrågan när det gäller de defensiva och offensiva vapnen. Det är klarlagt. Alla handelsministerns utläggningar har inte på något sätt kunnat vederlägga de påståenden som vi gjort om att de svenska luftvärnskanonerna är att betrakta som offensiva vapen beroende på var de sätts in, hur de sätts in och när man använder dem. Jag tycker att Maj Britt Theorin, kanske av taktiska skäl e. d., är snäll mot regeringen. Jag tror att regeringen har kunskaperna lika väl som vi, och kanske i ännu större utsträckning. Regeringen vet säkert mycket väl vad som skall användas av DIVAD, var det skall sättas in osv. Det är bara att konstatera att man inte bryr sig om detta. Man har kunskaper, man vet att de här vapnen kommer att användas i offensiva syften till att undertrycka mänskliga frioch rättigheter på olika ställen på jordklotet. Man vet att man bryter mot de svenska bestämmelserna, men man bryr sig inte om det. Det är avslöjande för handelsminister Björn Molin, det är avslöjande för den borgerliga regeringen.
Herr talman! Oswald Söderqvist sade att vad jag har framfört här i kammaren stämmer överens med vad en lång rad av tidigare handelsministrar har sagt. Jag har inte möjlighet att kontrollera det, men jag tror att det ligger mycket i det. Vi har ju sedan mer än tio år haft en betydande enighet mellan partierna om principerna för krigsmaterielexport. Krigsmaterielexportkommittén har gjort en genomgång av hur dessa riktlinjer, om vilka det har förelegat enighet, har tillämpats under 1970-talet och kommit till slutsatsen att regeringarna vid tillståndsgivningen i allt väsentligt har följt de riktlinjer om vilka det har rått enighet. Det finns alltså, Oswald Söderqvist, ingen anledning att bli förvånad över att min uppfattning i de frågor vi nu diskuterar sammanfaller med vad många tidigare ansvariga statsråd har redovisat. Får jag sedan säga till Maj Britt Theorin att det är självfallet så, att min och regeringens ståndpunkt framgår av vad jag redovisar här i Sveriges riksdag. Om Maj Britt Theorin vill sätta i gång en polemik på grundval av vad som står i Aftonbladet är det hennes sak. Jag avstår från att göra det här i riksdagen. Låt mig sedan upprepa vad jag sagt i det svar som jag tidigare i dag lämnat till Maj Britt Theorin och Oswald Söderqvist. Vid prövning av utförseltillstånd tar man också hänsyn till användningsområdet. Vid den svåra bedömningen, om krigsmaterielen i huvudsak är av defensiv eller offensiv karaktär skall man också pröva på vilket sätt materielen kan förväntas bli använd. Detta står i 1971 års riktlinjer, och krigsmaterielexportkommittén har samma uppfattning. Vi har att utgå från dessa riktlinjer, och jag noterar att krigsmaterielexportkommittén i sitt förslag redovisar samma uppfattning. Min egen bedömning, som jag har redovisat tidigare, är att vi i den proposition som skall komma i vår i allt väsentligt skall föra vidare vad krigsmaterielexportkommittén har föreslagit. Vad jag av naturliga skäl varken kan eller bör gå in på här i kammaren är att redovisa en ståndpunkt i fråga om de utförseltillstånd som ännu inte är prövade av regeringen, och naturligtvis i ännu mindre grad redovisa regeringens uppfattning i fråga om utförseltillstånd i rent hypotetiska fall.
Herr talman! Äntligen kom det en dementi på Aftonbladet-uttalandet! Jag är glad för det och för att handelsministern har klargjort att man skall följa krigsmaterielkommitténs uttalande, nämligen att man också skall granska hur materielen kan förväntas bli använd. Att användningssättet skall prövas är en viktig deklaration. När det gäller de andra delarna i den svenska vapenexporten vill jag bara, hypotetiskt eller inte hypotetiskt, säga att Bofors har varit med och tävlat och att Bofors produkter har ingått i det segrande förslaget. Armén har fått pengar till den sista utvecklingsfasen för full produktion. Det är nu en fråga om dagar innan man får resten. Om Sverige skall delta eller ej är faktiskt ingen hypotetisk fråga, utan det är i allra högsta grad en reell fråga. Det är regeringen som skall svara på den.

I dag vet vi att USA med sin märkliga utrikespolitik upplever El Salvador och Nicaragua som krishärdar. Visst är det möjligt — och det är i vart fall inte omöjligt — att Rapid Deployment Force kan sättas in där. Vilken är då Sveriges ståndpunkt? En sista fråga, som ännu inte har behandlats men som fanns med i min interpellation, vill jag också gärna ha ett klarläggande på. Det gäller frågan, om Sverige skall utveckla vapen allenast för export. Bofors-chefen Winberg har offentligt förklarat att utvecklingen för export kan bli mera regel än undantag för Bofors i framtiden. Jag tolkar handelsministerns svar på min fråga så, att detta i vilket fall som helst inte är regeringens uppfattning, men för säkerhets skull vore det bra om regeringen klargjorde att motivet för svensk vapenutveckling och svensk vapenproduktion är att leverera materiel till det svenska försvaret. Delar handelsministern krigsmaterielkommitténs synsätt, att den svenska försvarsindustrin och dess kapacitet i huvudsak bör vara anpassad efter den svenska försvarsmaktens behov? Det kan vara på sin plats att få också detta klarläggande, eftersom andelen för export av Bofors produktion under senare år har ökat mycket drastiskt och nu befinner sig någonstans uppemot 70 26. Har man för avsikt att, som Bofors-chefen säger, låta utveckling för export bli mer regel än undantag är man inne på en helt ny linje. Det vore bra om handelsministern kunde klarlägga att detta icke är regeringens uppfattning.

Herr talman! Jag tror att det vore bra, om handelsminister Molin litet grand studerade den svenska vapenexportens historia och framför allt de olika tillfällen då svenska handelsministrar från skilda håll har varit tvungna attstiga upp och agera på det sätt som handelsminister Molin har fått göra här i dag, nämligen försvara en sjuk sak med omöjliga argument. Det är nämligen precis vad denna debatt har visat. Det var inte något positivt i den jämförelse med föregående handelsministrar som jag gjorde, vilket Björn Molin försökte vända det till. Det är mycket, mycket negativt att det ofta har visat sig att den svenska regeringen och svenska statsråd har tummat på de svenska vapenexportbestämmelserna, när stora affärsintressen inom den svenska vapenindustrin har velat göra exportaffärer. Det är en klar linje, som går ända från 1950-talet, över 1960-talet fram till dagens läge. Det kan vara av intresse att i detta sammanhang påminna om just 1960-talet. Då var företrädare för Björn Molins eget parti mycket aktiva i avslöjandet av svenska exportaffärer med vapen som hamnade där de inte skulle hamna. Nu är rollerna ombytta, och då finner man inte någon som helst aktivitet i Björn Molins parti eller några som helst försök att upprätthålla traditionen från folkpartisterna i den svenska riksdagen på 1960-talet. Jag konstaterar bara att makten tydligen korrumperar också i detta fall.
Herr talman! I ett demokratiskt system får man dra vilka slutsatser man vill. Jag antar att det är en källa till glädje för kommunisten Oswald Söderqvist. Nej, herr Söderqvist, vi har icke tummat på riktlinjerna! En grundlig utredning, gjord av krigsmaterielkommittén, visar tvärtom att vi när det gäller utförseltillstånd i allt väsentligt har följt de riktlinjer om vilka det har förelegat stor enighet. Herr talman! Jag begärde emellertid ordet för att svara på Maj Britt Theorins sista fråga, som jag kanske har förbigått. Jag vill gärna säga att jag helt och hållet ansluter mig till den grundläggande principen att vår vapenexport skall omfatta materiel av typer som är framtagna för det svenska försvaret.

Herr talman! Ingenting i världen, Björn Molin, kan undanhålla den svenska allmänheten det faktum att ni har tummat på de svenska vapenexportbestämmelserna i och med att ni har gett ett löfte om provleveranser till DIVAD-systemet och kanske kommer att ge tillstånd till en omfattande export. I och med detta har ni brutit mot den andra punkten i de svenska vapenexportbestämmelserna, som säger att stat som är invecklad i internationell konflikt som kan tänkas leda till väpnad konflikt inte skall få köpa svenska vapen. Det stämmer perfekt på USA. Vidare skall Sverige inte sälja vapen till stat som kan tänkas använda dessa vapen för att undertrycka mänskliga frioch rättigheter i enlighet med FN-stadgan. Det stämmer också alldeles utmärkt på USA. Således har ni — tydligt och klart — tummat på de svenska vapenexportbestämmelserna.
Herr talman! Jag är glad att jag har fått ett så klart svar från handelsministern att det inte behöver tolkas. Det är definitivt ett avståndstagande från Boforschefens uttalande att Bofors i fortsättningen skall satsa på utveckling för export mer som regel än som undantag. Denna debatt har varit ganska lång. Den har varit betydelsefull, och den har klarlagt en hel del viktiga fakta. Det viktigaste är helt tydligt att vi nu, tack vare de uppgifter som bl.a. jag har tagit fram, vet att DIVAD-systemet kommer att ingå i Rapid Deployment Force. Vi vet ännu inte regeringens slutliga svar på Bofors ansökan om att få exportera till detta offensiva vapensystem. Men av debatten att döma har den dåligt informerade regeringen ändå så mycket klart för sig att den inte kommer att tillåta vapenexport för offensiva syften. Och farhågor för en sådan export var ändå huvudorsaken till denna debatt.

Herr talman! Holger Bergman har frågat mig om jag vill medverka till att ett planerat byggprojekt i Nyköping omfattande tingsrätt, länsrätt och polishus genomförs i ett sammanhang och utan etappindelning. Uppförandet av förvaltningsbyggnaden i Nyköping är en mycket angelägen fråga. Såväl de berörda domstolarnas som polisens nuvarande lokaler är från flera synpunkter olämpliga. Av praktiska och ekonomiska skäl är det ofta nödvändigt eller lämpligt att stora byggprojekt utförs i etapper. Byggnadsstyrelsen har i detta fall föreslagit att byggnaden uppförs i två etapper och har i september 1981 redovisat byggnadsprogram för den första etappen, som avses omfatta lokaler för domstolarna. Byggnadsprogram för etapp 2, som avses omfatta lokaler för polisen och åklagarmyndigheten, kommer enligt vad jag erfarit att redovisas under våren. Målsättningen har varit att byggstart för etapp 1 skulle ske under nästa vinter. I 1982 års budgetproposition har regeringen föreslagit att det för budgetåret 1982/83 anvisas medel för denna etapp. En gemensam projektering av förvaltningsbyggnadens två etapper skulle försena projektet och omintetgöra en byggstart nästa vinter. Mot den bakgrunden bedömer jag det vara lämpligare att projekteringen sker i etapper. När byggnadsprogrammet för etapp 2 redovisas i vår kommer regeringen att ta ställning till projekteringen i den delen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag har ställt samma fråga till justitieministern i en tidigare regering, men anledningen till att jag nu upprepar den är att det har inträffat ett par väsentliga förändringar sedan dess. Rikspolisstyrelsen har nämligen fr.o.m. den 22 december 1981, på grund av arbetsmiljörisker, förbjudit polisstyrelsen i Nyköpings polisdistrikt att använda en del av sina lokaler som arbetslokaler. Det andra som har hänt är att den utpendling av byggnadsarbetare till främst Stockholmsregionen som tidigare var möjlig nu nästan helt har upphört. Detta har lett till att arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Nyköpingsregionen har ökat med hela 150 976 på knappt ett år. Detta tillsammans med vad som framkommit vid uppvaktningar och tidigare frågedebatter här i riksdagen talar ju för att man borde bygga förvaltningsbyggnaden utan etappindelning. Nu är situationen som den är, och jag vill absolut inte medverka till att byggstarten försenas. På den punkten är vi helt överens. Men jag tolkar justitieministerns svar så att projektering av etapp 2 skall ske på ett sådant sätt att byggnadsarbetena på de båda etapperna kan fortgå kontinuerligt. Jag vill därför fråga justitieministern: Är denna min tolkning riktig? Är den det, så är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Jag tror att Holger Bergman har tolkat in något mer i mitt svar än vad jag sade. Jag sade att vi så fort som möjligt vill komma i gång med etapp 1. Vi förebereder nu arbetet på etapp 2 och kommer så fort som möjligt att ta ställning till byggandet av den etappen. Anledningen till att vi inte kan ta slutlig ställning i dag är att jag, när tillfälle ges, vill ha möjlighet att göra en bedömning gentemot andra angelägna projekt och andra arbetsmarknadssituationer i landet. Men jag vill än en gång understryka att jag har all förståelse för behovet av lokaler för polisen i Nyköping. Jag är väl medveten om vilka besvärliga förhållanden man arbetar under där, och det är naturligtvis ett starkt skäl för att driva på denna fråga så mycket som möjligt.

Herr talman! Egentligen hade det varit förnuftigare att bygga den etapp som omsluter polishus och lokaler för åklagarmyndigheten före lokaler för länsrätt och tingsrätt. De lokalerna är nämligen i större behov av att bytas ut. Men när det nu har gått så långt att man inte kan göra någonting åt detta eller ändra på det, såvitt jag förstår, så skall jag inte vara påstridig på den punkten. Eftersom de lokaler som nu används är utdömda — garage och verkstadslokaler — blir kanske polismyndigheten i Nyköping tvungen att avskeda folk som sysslar med sådant och gå ut till fristående företag för att få denna service utförd. Som jag påtalat är dessutom byggarbetslösheten stor i Nyköping på grund av det förhållandet att man nu inte har möjlighet att pendla. Självfallet hade det varit värdefullt om man hade kunnat bli klar med detta till nästa vinter för att kunna sysselsätta ett större antal byggnadsarbetare då. Jag bedömer det så, att om det funnits möjligheter att fortlöpande driva arbetet med hela förvaltningsbyggnaden, så skulle i varje fall en del av de byggnadsarbetare som i dag går arbetslösa eller eventuellt framdeles kommer att gå arbetslösa få arbete under längre tid. Därför är det min förhoppning att justitieministern gör vad som på honom ankommer och vad han förmår för att klara den här saken.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag överväger för att öka trafiksäkerheten på vägsträckan Norrköping-Norsholm. När det först gäller utbyggnaden av vägnätet finns en särskild planeringsordning som bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. I planeringsarbetet tas särskild hänsyn till trafiksäkerhetskraven. Vid upprättandet av nu gällande flerårsplaner för perioden 1979-1988 ansåg länsstyrelsen i Östergötlands län att många andra vägutbyggnader borde komma före den aktuella sträckan av E 4. Därför finns inte sträckan med i gällande plan. Den har således inte ”lyfts ut ur” någon plan, som Christer Nilsson påstår i frågan. Arbetet med att revidera flerårsplanerna har börjat. Nya planer skall upprättas för åren 1984-1993. Det är således möjligt att i det sammanhanget ta med en ombyggnad av vägen i planerna. När det sedan gäller det löpande trafiksäkerhetsarbetet vidtar väghållaren en rad olika åtgärder som var för sig kan förbättra trafiksäkerheten. Det kan gälla smärre vägombyggnader, förbättringar av korsningar, siktförbättringar, hastighetsregleringar m.m. De dagliga driftåtgärderna på vägnätet har också betydelse för trafiksäkerheten. Jag är den förste att önska att alla förbättringar av vägnätet som behövs för trafiksäkerheten snabbt kunde genomföras. Tyvärr har det alltid funnits begränsningar i vad samhällsfinanserna tillåter i fråga om vägbyggande. Därför finns fortfarande ”felande länkar” som väntar på en ombyggnad. Det är tyvärr också så att många ”felande länkar” kommer att finnas kvar under lång tid framöver. En ombyggnad av den aktuella sträckan till motorvägsstandard beräknades i 1979 års prisnivå kosta ca 125 milj.kr., vilket motsvarar ca 190 milj.kr. i dagens priser. Det skall jämföras med byggandeanslaget, som totalt uppgår till 900 milj.kr.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Elmstedt för svaret på min fråga om trafiksäkerheten på E 4-an mellan Norrköping och Norsholm. När frågan ställdes den 11 januari hade under en månad sex människor omkommit i trafiken på denna 2 mil långa del av E 4-an. Sedan frågan ställdes har vägen skördat ytterligare ett trafikoffer. Sedan 1976 har 20 människor omkommit på vägsträckan. Man räknar med att trafikolyckorna har kostat samhället 40 milj.kr. på fyra år. De mänskliga tragedier som olyckorna orsakat går naturligtvis inte att mäta. Denna väg mellan Norrköping och Norsholm är smal, kurvig och backig, och där finns flera broar. Det är en väg med många dödsfällor, vilket olycksstatistiken vittnar om. Denna olycksdrabbade flaskhals på E 4-an måste så snart som möjligt byggas om till motorväg. Det bör nämnas att vägsträckan mellan Norsholm och Linköping är motorväg. Det skulle kosta 150 milj.kr. — eller kanske 190, som kommunikationsministern säger — att bygga en motorväg mellan Norsholm och Norrköping. Men ett sådant bygge skulle snart löna sig samhällsekonomiskt. Olyckorna skulle minska. Näringslivets transportkostnader skulle sjunka. Arbetslösa byggnadsoch anläggningsarbetare skulle få jobb. Herr talman! Vägsträckan Norrköping-Norsholm är så fylld av trafikfarliga avsnitt att de punktinsatser som kommunikationsministern antyder endast innebär marginella förbättringar. En motorväg är nödvändig, om vi på allvar vill höja trafiksäkerheten på denna olycksdrabbade väg.
Herr talman! Jag har i stort sett ingen annan uppfattning än Christer Nilsson. Jag sade också i mitt svar att jag beklagar att dessa fruktansvärda olyckor har hänt. Den beskrivning av vägen som Christer Nilsson gör år i och för sig riktig. Även om vägen håller relativt hygglig bredd är den krokig och backig. Jag vet inte hur länsstyrelsen kommer att göra i fråga om den här vägen i sin nästa plan — tyvärr var den ju inte med i den nu aktuella planen. Det är möjligt att man på länsstyrelsen gör omprioriteringar. De händelser som nu har timat på denna väg ger naturligtvis anledning att ta en extra funderare på problemet, och jag utgår från att man kommer att göra det.
Herr talman! Vad Sverige behöver i dag är investeringar som sätter fart på landets ekonomi. Därför har vi råd med investeringar i vägar och broar, som ökar trafiksäkerheten och som också ger industrin lägre kostnader. En bättre trafikekonomi är ett sätt att lösa landets ekonomiska bekymmer. Trafikfarliga avsnitt och flaskhalsar på E 4-an har successivt byggts om till motortrafikleder och motorvägar. Den olycksstatistik som jag redovisade i mitt förra inlägg visar att det är dags att bygga en motorväg på vägsträckan mellan Norrköping och Norsholm. Så sent som i lördags var en ny tragedi på väg att hända på denna vägsträcka. En långtradare fick sladd och kanade över på den motsatta vägsidan. Hade långtradaren mött ett antal personbilar, hade det blivit flera dödsoffer i denna besvärliga backe. Delar kommunikationsministern min uppfattning, tycker jag att han skall utöva påtryckningar på myndigheterna för att få fram ett politiskt beslut i den här frågan.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag vill redogöra för regeringens planering när det gäller den av AB Storstockholms Lokaltrafik begärda koncessionen för framdragning av tunnelbana till Täby. Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att bifalla koncessionsansökningen, trots Täby kommunfullmäktiges bestämda uttalande att ej planlägga för tunnelbana till Täby. Skrivelsen remissbehandlades före sommaren 1981. En av de direkt berörda remissinstanserna, nämligen Täby kommun, avstyrker SL:s anhållan om koncession. Lagstiftning om koncessioner saknas, och regeringens prövning baseras därför på praxis. Förfarandet tillkom ursprungligen när järnvägsnätet i Sverige byggdes upp och har senare överförts även till tunnelbanebyggen. Syftet med koncessionsförfarandet var dels att reglera utbyggnaden av järnvägsnätet, dels att ålägga exploatörerna en trafikeringsplikt gentemot allmänheten. Regeringen prövar bl.a. behövligheten och lämpligheten från allmänna kommunikationssynpunkter och ekonomiska synpunkter. För tunnelbanan Mörby-Täby kan förutom koncession även krävas expropriationstillstånd. Intrångsfrågorna prövas i detalj i samband med regeringens behandling av landstingets framställning om expropriationstillstånd. Beträffande den sistnämnda framställningen, som endast avser delen Mörby Centrum till Täby kommun, avslutades remissomgången för två veckor sedan. Ärendet följer således normal handläggningsrutin. En koncessionsansökan prövas normalt inte med avseende på om projektet kan komma till utförande. Däremot kan det vara olämpligt att ge koncession till ett projekt då man inte vet om det kan genomföras. Regeringen avser att så snart som möjligt fatta beslut i koncessionsärendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. I Stockholms län är det en uppgift för landstinget att svara för kollektivtrafikförsörjningen genom Storstockholms lokaltrafik. I februari 1981 ansöktes om koncession för framdragande av tunnelbana Mörby-Täby. Avtal mellan Täby kommun och landstinget om framdragandet av den här tunnelbanan träffades. Bl. a. fattades ett beslut av Täby kommunfullmäktige den 17 september 1981. Regeringen har inte tagit ställning, trots att det nu har gått ett år sedan den här framställningen gjordes. Obestridligen föreligger det en rättighet för SL att söka och erhålla koncession för den här tunnelbanesträckningen. Trots det har kommunikationsdepartementet envisats med att inte bifalla framställningen. Av den skriftväxling som skett i ärendet framgår att orsaken till detta är att det föreligger oklarhet i stadsplanefrågan. Den centerpartistiske kommunikationsministern och hans statssekreterare tar med andra ord koncessionsfrågan till intäkt för att blanda sig i den lokala debatten i Täby om hur den framtida stadsplanen skall utformas, detta bortseende helt från det avtal som alldeles klart finns mellan Täby kommun och landstinget och trots landstingets beslut. Men ärendet är allvarligare än så, eftersom planärenden obestridligen faller inom ett annat departements verksamhetsområde, nämligen bostadsdepartementets. Det här innebär alltså att kommunikationsdepartementet försöker göra sig till en överdomare i ett ärende som uppenbarligen inte ens formellt faller inom dess kompetensområde. De som blir lidande av den här centerpartistiska statskonsten är de tusentals människor som dagligen får uppleva en sämre kollektivtrafikförsörjning, därför att frågan om utbyggnad av tunnelbanan förhalas. För landstinget innebär det här att ett nödvändigt projekteringsarbete förhindras och att tunnelbanebyggandet skjuts ännu längre på framtiden. Vi borde kunna vara överens om: 1. Det ankommer på landstinget och SL att ombesörja kollektivtrafiken i Stockholms län. 2. Beslut fattade av landstinget i dessa frågor har alltså fattats i demokratisk ordning och skall följaktligen respekteras. 3. En enskild kommun kan rimligtvis inte stoppa ett sådant beslut. 4. Regeringens ansvar för samhällsplanering och det övergripande inseendet över kommunernas detaljplanering ankommer på bostadsdepartementet och inte på kommunikationsdepartementet. Med utgångspunkt i den sista meningen i kommunikationsministerns svar ber jag att få utvidga min fråga. I svaret står: ”Regeringen avser att så snart som möjligt fatta beslut i koncessionsärendet.”

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Fast egentligen hade statsrådet Elmstedt endast behövt svara ja eller nej på den fråga jag ställt. Men med hänsyn till att ärendet fortfarande bereds inom regeringen är min nästa fråga densamma som herr Wictorssons: Kan statsrådet närmare precisera när svaret beträffande koncessionsansökan för tunnelbana till Täby centrum är att vänta från regeringen? Ur min synvinkel måste svaret självfallet bli ett nej. Med hänsyn till den sista remissomgången beträffande expropriation mellan Mörby centrum och till Täby kommun — den avslutades ju för endast två veckor sedan — är jag väl införstådd med att det tar en viss tid att sammanställa svar osv. När det gäller hela det här ärendet tycker jag det är helt korrekt att man har följt normal handläggningsrutin. I svaret sägs att regeringen beträffande koncessioner prövar bl.a. behövligheten och lämpligheten från allmänna kommunikationssynpunkter och ekonomiska synpunkter. Här vill jag då, också för herr Wictorsson, hänvisa till den folkomröstning som ägt rum i det här sammanhanget, där 72 Jo i Täby och 94 90 i Vallentuna kommun ville ha en bevarad och upprustad Roslagsbana. Människorna sade alltså nej till tunnelbanan. Man kan ju då fråga sig: Är tunnelbanan behövlig? På den frågan vill jag svara nej. Jag hänvisar dels till nämnda folkomröstning, till namnunderskrifter och regeringsuppvaktningar som visat var nordostkommunerna står, dels till den kommande proposition som utlovats under våren om bl.a. statsbidrag för lokaltåg. I det sammanhanget, herr Wictorsson, vill jag påpeka att också Norrtälje kommun i sina remissvar var enig om att säga ja till en bevarad och upprustad Roslagsbana. Det har varit stora debatter, bl.a. här i riksdagen och i det andra stora huset, nämligen Landstingshuset, om det s.k. ”pendeltågseländet”. Den debatten skall vi inte ta här. Men jag vill peka på att Roslagsbanan har gått och att den går. Därtill kommer att vi kan rusta upp denna livsnerv i Stockholmsområdets nordostsektor. Roslagsbanan har varit och är fortfarande det naturligt fungerande trafikmedlet i nordostsektorn. Någon tunnelbana till Täby är sålunda inte behövlig eller lämplig. Ser man på ekonomin finner man att det ter sig mer ekonomiskt fördelaktigt att rusta upp Roslagsbanan än att bygga en 6 km lång tunnelbana, vilket det är fråga om. Jag vill också hänvisa till det uttalande som Täby kommunfullmäktige nyligen har tagit och som visar bl.a. att fullmäktige inte avser att låta upprätta eller behandla statsplan för tunnelbana. I tidningen Norrort står efter det sammanträde där detta uttalande antogs: ”Ett rungande nej till tunnelbana”. Detta beslut bör som jag ser det uppfattas som ett klart besked från Täby kommun till kommunikationsdepartementet om att inte bevilja landstingets koncessionsansökan för att få bygga tunnelbana.
Herr talman! Jag skall lämna Åke Wictorssons värdeomdömen om kommunikationsdepartementet och dess politik därhän. Det får stå för hans räkning, och det är tämligen ointressant i det här sammanhanget. När Åke Wictorsson säger att vi sätter oss till något slags överdomare vet jag inte riktigt vad han menar. Folkomröstningen i detta ärende har ju pekat i en klar och entydig riktning. Det kan man inte nonchalera. Jag måste också säga att jag är tveksam inför att bara så där utan vidare ta ett beslut som får till följd att man sätter sig på en enskild kommun. Åke Wictorsson tycks ha lättare att klara den saken. Både Åke Wictorsson och Stina Andersson har frågat när beslutet i koncessionsärendet kommer. Jag räknar med att ett sådant beslut skall komma inom loppet av en månad.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet. Orsaken till att värdeomdömena fälldes är helt enkelt den uppenbara konstigheten i handläggningen av detta ärende inom kommunikationsdepartementet. Statssekreteraren har i en skriftväxling med landstinget uppenbarligen satt sig i den sitsen att han försöker fungera som en form av överdomare. När en minoritet i landstinget inte vinner gehör för sina intressen skulle det upphöjas till någon form av statskonst från regeringens sida. När det gäller den ställföreträdande kommunikationsministern Stina Anderssons kommentar avstår jag från att föra den debatten. Däremot finner jag med anledning av hennes inlägg skäl att till kommunikationsministern ställa den kompletterande frågan: Delar kommunikationsministern den inställning som Stina Andersson gett uttryck för, nämligen att det för kollektivtrafiken i Stockholms län ansvariga organets, landstingets, beslut icke skall tillmätas någon som helst betydelse?
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Jag tycker att det är positivt när kommunikationsministern säger att man bör ta hänsyn till Täby kommun, som det här i första hand gäller, bl.a. på grund av folkomröstningen och andra opinionsuttryck som kommit från befolkningen i nordostkommunerna. Jag var tidigare inne på frågan varför inte socialdemokraterna, bl.a. herr Wictorsson, som lär sitta på en stol i Norrtälje kommunfullmäktige, har reagerat när ärendet varit uppe i den församlingen. Det kan man fundera över. Att jag ställt denna fråga till kommunikationsministern beror främst på att jag vill påvisa eller åtminstone försöka påvisa hur angeläget vi ser det från Täby kommuns sida att vi får en bevarad och upprustad Roslagsbana och att kommunikationsdepartementet verkligen tar hänsyn till — något som utlovats — den folkmening som kommit till uttryck i nordostsektorn.
Herr talman! Jag har fått två frågor, en av Åke Wictorsson och en av Stina Andersson. Dessa frågor har jag besvarat. Jag har därutöver av båda fått samma följdfråga. Den har jag också svarat på. Det är mi:t besked, Åke Wictorsson, i de frågor som ställts till mig i den här debatten.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig hur jag ser på den på aktualiserade indragningen av postställen i Nilivaara och Markitta. Postkontoret i Kiruna har i januari i år beslutat inrätta en ny lantbrevbärarlinje. Linjen berör förutom Nilivaara och Markitta även byarna Grenselet, Sakajärvi, Liikavaara, Purnuvaara och Granhult, där man nu har postväsksservice. Beslutet har överklagats till postverkets centralförvaltning, som nu skall ta ställning i ärendet. Jag kan därför inte närmare kommentera Eivor Marklunds fråga. Min allmänna inställning är att postverket bör vara försiktigt med serviceförändringar. Samtidigt kan jag konstatera att en övergång till lantbrevbäring uppskattas i de flesta fall. Lantbrevbäraren tillhandahåller nämligen samma tjänster som ett postställe, men kommer hem till kunderna när de har ärenden att uträtta.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, som rör platser med så krångliga namn. Jag fäster mig förstås först vid formuleringen att kommunikationsministern har en allmän inställning att postverket bör vara försiktigt med serviceförändringar. Jag menar också att det kan vara riktigt att lantbrevbäring uppskattas där den fungerar. Men i de av mig aktualiserade byarna har man tagit upp de här frågorna mycket brett. Det gäller inte mer än 425-500 människor, och det är naturligtvis ett litet antal i förhållande till vad vi brukar röra oss med här i riksdagen. Men människorna uppfattar ett postställe som någonting som också har social betydelse, och posttjänstemannen har ett slags servicefunktion i en sådan här by. Jag tycker att det utmanande i förslaget om indragning uttrycks ganska bra av den fråga som man ställer i byarna, nämligen: Skall postverkets goda ekonomi användas så att landsbygden utarmas samtidigt som det byggs pråliga posthus och bankpalats i tätorterna? Det kanske är en fråga som ett centerpartistiskt statsråd bör fundera över. Jag noterar självfallet också att frågan inte är avgjord men att man skall pröva den. Då är det min förhoppning att man vid den prövningen verkligen tar hänsyn till de uppfattningar som människorna i de här byarna har redovisat. Det gäller t.ex. detta att Nilivaara har högstadium, Konsum, Folkets hus, kyrkoherde med egen folkbokföring, busstation och kiosk — och man tycker kanske också att detta med att det finns en mycket livaktig organisationsverksamhet har betydelse. Man ser ett postställe som en viktig funktion för byn och för det 50-tal familjer som vistas där på helgerna och uträttar postärenden under den tiden och på det sättet kanske avlastar postkontoren i Gällivare och Malmberget till stor del. Jag hoppas som sagt att man vid det fortsatta övervägandet tar hänsyn till dessa förhållanden och också till den opinion som uttryckts i en som jag tycker väl genomförd namninsamling för kravet på att postställena skall vara kvar.
Herr talman! Jag vill bara återigen fästa uppmärksamheten på att ärendet ännu inte har kommit till regeringen utan ligger hos postens centralförvaltning. Vad man där kommer att ha för uppfattning återstår att se. Det som Eivor Marklund här erinrade om — vad som finns i en by som kan vara aktuell för postindragning och hur man där ser på den servicefunktion som ett postkontor utgör — överensstämmer med de bevekelsegrunder jag har när jag har sagt att man skall försiktig med serviceförändringar. Också jag vet vad ett postställe betyder och hur folk i bygderna reagerar, hur de tycker och tänker.

Herr talman! Tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den skrämmande utvecklingen av viltolyckorna. Med proposition nr 1981/82:81 den 19 november 1981 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m. har regeringen berett riksdagen tillfälle att ta del av en redogörelse för viltolycksläget och en redovisning av de åtgärder som regeringen nyligen vidtagit och förbereder för att motverka viltolyckorna. Enligt vad jag erfarit bereds propositionen f. n. i riksdagens trafikutskott. Dessutom kan nämnas att frågan om älgjaktens organisation i framtiden just nu behandlas i jordbruksdepartementet med sikte på en proposition under våren 1982. Också i det sammanhanget torde problemet med viltolyckorna komma att beröras.
Herr talman! Skälet till min fråga är den statistik som redovisats från statens vägverk beträffande olyckor under 1981. Den statistiken visade ju att 1980 års väldigt höga siffror när det gäller viltolyckor har överträffats 1981. Viltolyckorna har, som framgår av det diagram som nu syns på bildskärmen, haft en skrämmande utveckling under hela 1970-talet, och utvecklingen tycks fortsätta också under 1980-talet. 1970 inträffade knappt 2 000 viltolyckor i vårt land — 1 827 noga räknat. 1981 var siffran uppe i nära 11 500 — en enorm ökning alltså. Bland länen är mitt hemlän, Värmland, värst drabbat. Det är faktiskt så att av det totala antalet polisanmälda olyckor är inte mindre än 63 96 viltolyckor. I svaret hänvisar kommunikationsministern till propositionen angående trafiksäkerhetsarbetet, den proposition som lades fram den 19 november 1981. Jag tackar för svaret, men jag vill säga att det är ganska tunt med förslag i propositionen när det gäller åtgärder mot viltolyckorna. Till statsrådets heder noterar jag att han inte heller säger att det skulle vara många konkreta förslag. Statsrådet säger i stället att i det ekonomiska läget vi befinner oss i har vi inte råd med eljest välbehövliga åtgärder såsom siktröjning och viltstängsel. Jag har respekt för detta. Men jag vill starkt betona att viltolyckor också kostar pengar. Enligt beräkningar som gjorts kostade fjolårets viltolyckor närmare en halv miljard kronor, plus det som inte kan mätas i pengar: 13 dödade och 500 skadade i dessa olyckor. Jag vill göra denna reflexion: Kan man inte i större utsträckning i form av beredskapsarbeten vidta åtgärder i förebyggande syfte, t.ex. siktröjning och uppsättning av viltstängsel? Man har gjort detta punktvis i landet, med mycket god framgång. I Skaraborgs län t.ex. har man byggt upp viltstängsel med beredskapsmedel längs 16 mil väg. I Värmland har man ett projekt klart, efter vad jag har fått besked om, avseende den nya motorvägen mellan Karlstad och Kristinehamn, där man med landstingsmedel och AMS-medel kommer att sätta upp viltstängsel. Jag vill fråga statsrådet: Kommer kommunikationsministern, med hänsyn till de här färska, dystra siffrorna som syns på staplarna, att genom meddelande till trafiksäkerhetsverket och vägmyndigheterna peka på möjligheterna att i större utsträckning använda beredskapsarbeten för åtgärder i förebyggande syfte?
Herr talman! Beträffande de frågor som Karl Erik Eriksson tog upp vill jag framhålla att vägmyndigheterna, tillsammans med dem som känner till viltet när det gäller att röra sig, ju kommit fram till att det går att förenkla tillvägagångssättet vid uppsättande av viltstängsel. Det går att sätta upp stängsel både snabbare och billigare, samtidigt som effektiviteten blir ungefär densamma som förut. Systemet tillämpas redan på en del håll. Beredskapspengar används redan för det här ändamålet. Jag tror också att utvecklingen när det gäller viltolyckorna bör kunna medföra ett större tryck på dem som har ansvaret, så att de med hänsyn till arbetsmarknaden håller sig framme vid tilldelningen av pengar. Det rör sig här om en utomordentligt angelägen uppgift, och jag delar helt tredje vice talmannens uppfattning att det behöver göras insatser. Det görs redan insatser, men jag tycker att det borde kunna göras ännu större sådana. Detta kräver naturligtvis att de som engagerat sig verkligen håller sig framme, så att det här området prioriteras. Det är som bekant också en hård konkurrens om pengarna.

Herr talman! Jag konstaterar att det inte råder några delade meningar mellan kommunikationsministern och mig om betydelsen av förebyggande åtgärder, och jag håller med om att kommuner och lokala myndigheter kan göra en insats genom att, som kommunikationsministern uttryckte sig, hålla sig framme. Jag vill bara tillägga att jag tycker att detta skulle vara mycket klokt i nuvarande läge, eftersom det finns så många friställda i skogsområdena som skulle kunna få en meningsfull sysselsättning och samtidigt kunna göra en god insats. Jag vet att man i t.ex. Sunne kommun med hjälp av beredskapspengar har siktröjt i mycket stor utsträckning. Där har man också genom att förbättra sikten i hög grad lyckats nedbringa antalet olyckor. Vi är överens, och jag hoppas att den här debatten skall bidra till att väcka kommunerna till initiativ, så att de utnyttjar de möjligheter som finns. Det står mycket stora värden på spel, om kurvan fortsätter att stiga. Alla vi politiker har en uppgift när det gäller att stoppa den här utvecklingen.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig om jag vill medverka till att användningen av vissa sorters golvspackel stoppas till dess full klarhet vunnits om dess eventuellt skadliga verkningar. Jag vill inledningsvis understryka att jag ser allvarligt på de larmrapporter om byggmaterial som kan medföra obehag och hälsorisker för dem som arbetar med materialet och för dem som använder byggnaderna. Förutom de direkta hälsoriskerna uppkommer också problem att i efterhand åtgärda eller byta ut olämpliga material. Detta kan ta stora samhällsresurser i anspråk. Kunskapen om eventuellt skadliga verkningar av de golvspackel som Karl-Erik Häll här tar upp är f. n. mycket bristfällig. Därför gäller det nu att mycket snart få klarhet i om vissa golvspackel är olämpliga. Statens planverk och byggforskningsrådet kommer enligt vad jag har erfarit att skyndsamt studera denna fråga. Myndigheterna räknar med att inom ett halvår ha tagit fram underlag som skall göra det möjligt att ta ställning till om användningen av vissa golvspackel bör begränsas.

Herr talman! Jag vill förstås tacka för det svar jag har fått, men jag måste också skynda mig att säga att jag är litet besviken på innehållet. Den golvmassa som jag har omnämnt och som man använt vid uppförandet av vår förvaltningsbyggnad uppe i Gällivare — och som nu alla berörda och inkopplade experter bedömer med mycket stor sannolikhet vara orsaken till de skadeverkningar och sjukdomsfall som vi har fått i släptåg sedan byggnaden togs i bruk — används nu i allt fler byggen och har använts i många byggen, där liknande svårigheter har uppstått. Jag har fått reda på att man utreder sådana här fall på andra ställen, i Enskededalen utanför Stockholm, i Gävle och i Malmö. Alla ser ut att stå lika frågande som vi till vad besvären egentligen beror på. Ännu har ingen av alla anlitade experter och forskare kunnat ge oss besked om vad vi skall göra åt det här eländet. Statsrådet kan inte göra vad jag bad om, nämligen att stoppa användningen av golvmassan till dess man har fått klarhet om vilka skadeverkningar den har. Jag förstår att det kan vara svårt att göra det. Nu är det i alla fall på det sättet att man, medan undersökningarna pågår, bygger vidare och lägger allt fler golv med den här typen av golvmassa. I Skellefteå bygger man exempelvis en förvaltningsbyggnad som är mångdubbelt större än den vi har byggt i Gällivare, och där används samma material. Jag måste beklaga att inte byggföretagen är litet försiktigare med användningen av den här typen av golvmassa till dess utredningen — förhoppningsvis — ger klarhet i vad som är orsaken till besvären. Jag skulle gärna vilja höra om departementet har haft någon kontakt med byggföretagen om den här historien, eftersom svaret ger besked om att man är oroad över utvecklingen. Låt mig också säga att vår förvaltningsbyggnad i Gällivare börjar likna en vetenskaplig institution mer än en förvaltningsbyggnad. Där trängs nu forskare från FOA och Kungl. tekniska högskolan i Stockholm. De tar fler och fler prover, som skall utvärderas. Allt detta tar lång tid. Under tiden stiger kostnaderna för kommunen till miljonbelopp, och ännu vet vi inte ett dugg om vad för slags åtgärder vi till slut måste vidta och inte heller vilka kostnader vi slutgiltigt stannar vid. Därför vill jag fråga om inte statsrådet har någon kommentar vad gäller de kommunala kostnader som kan uppstå i sammanhanget. Jag vill till sist fråga: Om det slutgiltigt blir klart att det är den berörda undergolvsmassan som är orsak till bekymren, vad kan då statsrådet ställa för åtgärder i utsikt för att förhindra ett återupprepande?

Herr talman! Jag tycker att Karl-Erik Häll i sin fråga tar upp en problematik som är svår och som innebär en konflikt. Han säger att vi har experter, som tror att orsaken till olägenheterna är detta byggnadsmaterial. Det är däri hela frågeställningen egentligen ligger. Å ena sidan är det naturligtvis ett problem, om det visar sig att farhågorna är befogade — att det här byggmaterialet medför någon form av sanitär olägenhet för de människor som jobbar där och för byggnaden i framtiden. Å andra sidan kommer det givetvis att medföra problem, om man utan ordentligt sakunderlag förbjuder materialet, med de återverkningar det har på sysselsättningen och för de företag som gör produkterna. Det är just det som är den stora konflikten. Därför är det, som jag ser det, synnerligen viktigt att vi får underlag för ställningstagande för att fastställa gränsvärden eller andra regler, som vi inte alls är fftämmande för att fastställa — om olägenheter konstateras. Vi har självfallet haft kontakt både med byggföretag och med experter av olika slag. Vi har inte hittat experter som i dag säger sig vara så klara i sitt ståndpunktstagande att de anser att vi omedelbart bör stoppa produkten. Å andra sidan har också byggföretagen lovat att se på problemet. Det är ju klart att det finns en möjlighet att under tiden använda andra material, även om det i vissa fall ställer sig dyrare.
Herr talman! Jag vill gärna tacka för det beskedet. Jag har anledning att tro att statsrådet ganska snart får infria sitt löfte om att stoppa användningen av golvspackel. Jag är också medveten om att det är stor skillnad mellan att tro och att veta, men så långt har man ändå kommit vid de undersökningar man gjort uppe i Gällivare att man samstämmigt konstaterat att den golvmassa som där används och som används på många andra ställen innehåller bakterier som förorsakar sjukdomssymtom. Det räcker för att konstatera att man måste sätta stopp för användningen av den typen av massa. Jagser nu att vi inte kan klara det omedelbart. Det som oroar mig är att det kommer att ta uppskattningsvis ett halvår. Jag utgår ifrån att också det är en något optimistisk uppskattning. Det skulle som värst kunna innebära att det i Gällivare står en förvaltningsbyggnad för i runt tal 20 milj.kr. som inte kan användas. Ett stort antal anställda har fått lämna byggnaden för att de blir sjuka av att vistas där, och vi kan inte inom ett halvår få någon hjälp och vägledning när det gäller att avgöra hur man skall åtgärda detta. Det var därför jag frågade om statsrådet måhända hade någon liten kommentar till den kommunalekonomiskt ytterst besvärliga situation som kan uppstå i Gällivare och kanske också på andra ställen.

Herr talman! Skatteutskottets borgerliga majoritet föreslår i nu föreliggande betänkande att riksdagen skall anta ett lagsförslag av mycket diskutabel karaktär som gäller inkomster förvärvade under 1981. Om riksdagen följer utskottets förslag, genomför man regler en och en halv månad efter det att inkomståret avslutats och samtidigt som årets självdeklaration skall vara avlämnad för vanliga inkomsttagare. Redan detta är märkligt, men ändå märkligare blir förhållandet, om man betänker att riksdagen så sent som den 8 december 1981 avvisade samma förslag till ändring i lagen. De skattskyldiga som i slutet av förra året inrättade sina affärer efter riksdagsbeslutet den 8 december har alltså blivit förda bakom ljuset av den borgerliga majoriteten, därest kammaren nu bifaller utskottets förslag. På detta sätt får det inte gå till. Redan det förhållandet att utskottet i december månad tog ett initiativ för att genomföra speciella skatteregler för en viss grupp skattskyldiga när knappt en månad återstod av inkomståret var allvarligt nog. Som vi alla vet avslog riksdagen detta förslag, och egentligen är det ointressant på vilket sätt detta avslag tillkom, även om motionärerna inte tycker det. Även om initiativet var uppseendeväckande, är det än allvarligare att man nu vill riva upp det beslut som då fattades. Alla seriöst tänkande skattebetalare måste väl ändå betrakta ett beslut som fattades av riksdagen den 8 december som det slutgiltiga, åtminstone för inkomståret 1981. Man kanske inte skall förundra sig över om riksdagens anseende inte står särskilt högt i kurs efter sådana manövrer. Jag instämmer med dem som har uppfattningen att man ändå måste kunna inrätta sig efter ett färskt riksdagsbeslut. För den borgerliga majoriteten finns dock större värden än riksdagens anseende och att skattelagarna skall vara konsekventa. Ett av dessa större värden synes vara LRF:s driftbyrås anseende. Kanske man också måste förbättra situationen för de moderata riksdagsmän som enligt uppkommet rykte ”sumpade” voteringen i december. Givetvis spelar det också en viss roll att man ger ”rätt” grupp skattelättnader, lättnader som för oss i minoriteten förefaller helt omotiverade. Det förtjänar också upprepas att regeringen inte väckt något förslag i frågan, vare sig under hösten eller efter den 8 december, trots att Lantbrukarnas riksförbund gjort framställningar därom. Det hedrar regeringen, men min besvikelse blir i stället så mycket större över det sätt på vilket frågan nu har aktualiserats, först genom utskottsinitiativ och sedan genom snabbehandling av enskilda motioner. En organisation har givit felaktiga råd i sin rådgivning. Dessa råd skall nu bli de rätta genom att lagstiftningen rättas efter råden i stället för tvärtom. Man måste ändå motvilligt beundra den styrka som utstrålar från den aktuella organisationen, nämligen att den kan få en riksdagsmajoritet att dansa efter sin pipa. Det är nämligen inte lätt att hitta några sakliga skäl för de åtgärder som utskottsmajoriteten föreslår. Låt mig, herr talman, något beskriva själva sakfrågan. För ett par år sedan gjorde den borgerliga majoriteten i riksdagen en mycket stor ändring i reglerna för skogsbeskattningen. I princip skall ju all skogstillväxt inkomstbeskattas, men väl att märka är att det bara gäller tillväxten. Om man avverkar mera än vad skogen växt till sig under innehavstiden, så betraktas detta som ett kapitaluttag som inte inkomstbeskattas. Tidigare fick man göra utredningar för att visa att man gjort större uttag än tillväxten. Det var på denna punkt som den stora ändringen gjordes för ett par år sedan. Då genomfördes ett schablonavdrag, som skulle ersätta de tidigare avdragen om mera än tillväxten avverkades. Detta schablonavdrag gjordes dock oerhört mycket mera generöst än tidigare regler, och åtminstone initialmässigt fick landets skogsägare en mycket stor skattelättnad. Den troliga siffran är omkring 1 miljard kronor om året i extra skattelättnader, om man också tar med vissa andra lättnader som gjordes samtidigt. Schablonavdraget är så konstruerat att om en rotpost försäljs så blir 50 96 av försäljningssumman skattefri, och motsvarande procenttal för leveransvirke och egna uttag är 30 90. Men det finns en slutlig spärr i generositeten. Skattefriheten upphör när hälften av det anskaffningsvärde som skogsägaren haft vid sitt förvärv är förbrukad genom avdraget. Vid långa innehav upphör alltså så småningom skattefriheten för skogsavverkningar. Det kan naturligtvis också ske genom en mycket stor engångsavverkning. Om skogsfastigheten då säljs, får den nye ägaren så att säga börja om från början igen med ett nytt anskaffningsvärde, som ännu en gång får användas till hälften med skattefrihet. På detta sätt kan ägare av skogsfastigheter genom försäljningar hålla på att utnyttja 50 90 avdrag genom generationer, trots att egentligen bara tillväxten har avverkats. Enligt alla vedertagna principer måste tillväxten beskattas, men den principen har satts ur spel. Om därtill läggs att man nu också har tillfälliga extra avdrag och även långa uppskov med betalningen av den skatt som eventuellt kan uppstå, så framstår dagens skogsbeskattning som otroligt generös. Reglerna är annorlunda om ägarskiftet sker på annat sätt än genom köp. Vid arv och gåva får inte den nye ägaren börja om från början med sina skogsavdrag, utan då övertas den gamle ägarens gjorda avdrag. Kort sagt gäller den gamla ägarens anskaffningskostnad. Det säger sig självt att ur skogsbeskattningssynpunkt är detta betydligt oförmånligare, och det gäller f. ö. även andra avskrivningsplaner. Å andra sidan finns det andra fördelar med ett ägarbyte, genom att man använder gåva i stället för försäljning och köp. Således utlöses inte realisationsvinstbeskattningen, utan den skjuts på framtiden. Likaså blir det helt andra lagfartsoch stämpelkostnader. En kommande arvsskatt reduceras till den lägre gåvoskatt det blir fråga om, eftersom gåvans värde fastställs med utgångspunkt från taxeringsvärdet året före gåvoåret. Av det sagda framgår att det har stor betydelse om ett ägarskifte mellan generationer sker genom köp eller genom gåva. Betydelsen varierar från fång till fång och är beroende av fastighetens bestånd, om den gamle ägaren har avverkat skog och många andra faktorer. Hur är då rättsläget i dag? När är det köp och när är det gåva? Ja, så mycket är klart att om man upprättar ett köp till det för året gällande taxeringsvärdet så kommer det köpet att stå sig i taxeringsinstanserna. Om förvärvet sker under det värdet kan det bli fråga om gåva även om det kallas köp. Det beror på alla övriga omständigheter i förvärvet. Vidare gäller sedan flera år olika utslag av regeringsrätten som fastslår att det i inkomstbeskattningen inte kan vara fråga om både gåva och köp. Det är förvärvets huvudsakliga karaktär som skall vara vägledande för till vilken kategori fånget hör. Ett utslag i regeringsrätten den 5 juni 1981 har av utskottsmajoriteten tagits som intäkt för att ändringar av reglerna måste komma till stånd nu. Det förtjänar dock att uppmärksammas att detta utslag på intet sätt har ändrat tidigare praxis eller är ett avsteg från tidigare ståndpunkter. Enligt vårt förmenande är detta utslag inte något sakligt skäl för majoriteten att ta initiativ till speciell skattelag för år 1981, än mindre för att efter beskattningsårets utgång snabbehandla motioner med retroaktiv verkan. Det föreliggande förslaget innebär att ett fastighetsförvärv tvärtemot all tidigare praxis i inkomstskattehänseende skall kunna bedömas både som köp och som gåva och att alla russinen ur båda kakorna skall kunna avnjutas på en gång. Den enda begränsning som förutsätts finnas är att förvärvsbeloppet skall ligga mellan 1980 och 1981 års taxeringsvärden. Eftersom taxeringsvärdena på skogsfastigheter genomsnittligt tredubblades under dessa två år, kan den absoluta valfriheten råda inom ett mycket stort område. Om utskottsmajoritetens förslag vinner i riksdagen kan alltså de skattskyldiga som vill, kräva att i fråga om skogsbeskattningen få förvärvet ansett som köp och därmed komma i åtnjutande av den skattebefrielse som detta innebär, men de kan samtidigt också kräva att i fråga om realisationsvinsten få förvärvet betraktat som gåva med de fördelar detta innebär. Därutöver får man alla de lägre stämpelkostnader som en gåva innebär. Herr talman! Det är inte bra ur rättssäkerhetssynpunkt vare sig att ändra skattereglerna efter inkomstårets utgång eller att ge dem det innehåll som föreslås av utskottet. Det är inte bra ur rättvisesynpunkt att införa en skattelagstiftning som så ensidigt gynnar en viss grupp skattskyldiga. Det är inte bra ur skatteadministrativ synpunkt att få skatteregler med ett så komplicerat men samtidigt lösligt innehåll som nu föreslås. Ur alla synpunkter vore det bäst om riksdagen avvisade utskottsmajoritetens förslag, och jag ber att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Mitt anförande kommer att bli föredömligt kort, beroende på att kammaren så sent som i december förra året avslog en hemställan från skatteutskottet som gällde lagstiftning om skogsavdrag i vissa fall. Utskottet återkommer nu med likalydande förslag med anledning av två motioner. Utöver vad som sades den 8 december och vad som har anförts här av Erik Wärnberg finns väl inget mer att tillägga i själva sakfrågan. Detta framgår också av utskottets skrivning, i vilken man helt vidhåller sin tidigare ståndpunkt. Det har således inte tillkommit något nytt, utöver det magra underlagsmaterial som presenterades den 8 december. Vid detta tillfälle noterade jag den snabba initiativförmåga som utskottet visade. Nu måste jag berömma den snabbhet med vilken förslaget åter läggs på riksdagens bord, och som också visar sig i att den nya lagen skall tillämpas redan vid 1982 års taxering. Man får väl uttrycka den önskan, att samma snabba och alerta handlingskraft skall visas även i andra sammanhang. Herr talman! Vi har självfallet inte ändrat ståndpunkt sedan den 8 december. Därför kommer vi att rösta för den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Bo Lundgren framhärdar i sitt påstående att det var regeringsrättsutslaget i juni 1981 som ledde till en annan praxis, som man måste ändra. Jag hävdar med mycket stor bestämdhet att regeringsrättsutslaget 1981 icke har ändrat någon praxis alls, därför att regeringsrättsutslaget behandlade ett enskilt fall där alla andra orsaker vävdes in, och det utslaget icke i någon annan riktning än vad utslagen gått tidigare år när likartade fall har behandlats. Det är alltså inte fråga om att man hängde upp sig på detta regeringsrättsutslag. Dessutom menar Bo Lundgren att det är på grund av detta regeringsrättsutslag som det har blivit fel i LRF:s rådgivning. I så fall är det mycket märkligt. Tror alltså inte de representanter som LRF har i riksskatteverkets nämnd för rättsärenden att det skulle bli någon verklighet av de förslag som man där varit med om att föra fram? Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden yttrade sig i den här frågan redan i oktober 1980. Det yttrandet gick i samma riktning som regeringsrättens utslag senare. Och LRF:s driftsbyrå hade med folk i den rättsnämnden. De visste alltså redan i oktober 1980 att det fanns en majoritet i varje fall i rättshämnden åt det här hållet. Ändå går man i början av 1981 ut och rekommenderar åtgärder som strider mot uppfattningen hos rättsnämndens majoritet och som herr Lundgren nu säger har förändrat rättsläget. Det betyder att man redan då var bergsäker på att man skulle få en riksdagsmajoritet att sluta upp bakom LRF:s driftbyrå och en ändring av lagen i stället för att ta den lagstiftning som då fanns. Detta regeringsrättsutslag har alltså inte på något sätt ändrat praxis. Jag ber herr Lundgren tala om för mig hur man av regeringsrättens dom kan utläsa att det är taxeringsvärdet under överlåtelseåret som skall gälla i stället för, som tidigare, taxeringsvärdet ett år dessförinnan. I inkomstskattehänseende har alltid taxeringsvärdena innevarande år gällt. Jag vore tacksam om herr Lundgren ville tala om för mig på vilket sätt detta utslag har inneburit en förändring. Sedan har jag angripit den borgerliga majoriteten för att den har lagt fram ett förslag som snabbehandlas nu efteråt och som ändrar lagarna efter inkomstårets utgång. Det är litet skillnad mellan att lägga fram en motion där det föreslås en ändring framåt i tiden och att föreslå en ändring bakåt i tiden. Jag tycker att det rör sig om ett våldsamt rättsövergrepp mot de människor som mellan den 8 december och den 31 december har anpassat sig efter riksdagsbeslutet. Nu efteråt får de alltså finna sig i följderna av att riksdagsbeslutet var felaktigt. Med anledning av några motioner ändrar alltså riksdagen retroaktivt det förslag som fattades den 8 december — det är det som är det allvarliga, inte att det väcks en motion som går ut på en ändring framåt i tiden. Socialdemokraterna har verkat för det senare, och hade ni gjort detsamma skulle jag ha uppskattat det mycket. Jag skulle inte ha haft någonting emot en generell ändring av lagstiftningen, men jag förstår inte att man kan föreslå en speciallagstiftning som i ett enskilt fall gynnar några få, varvid det hela hängs upp på ett rättsutslag som egentligen inte har med den här saken att göra.

Herr talman! Låt mig börja med det sista och då nämna att de människor som den 8 december hade en tanke på att göra ett generationsskifte, alltså en förändring av ägarbilden, men inte har gjort det på grund av att riksdagen fattat beslut om att avslå det initiativ som togs, enligt min mening är de enda människor som lidit några rättsförluster. Det är därför att de handlat i enlighet med riksdagens beslut den 8 december, ett beslut som riksdagen sedan inte står fast vid utan tänker upphäva retroaktivt. Bo Lundgren talar om rättsförluster för andra, men sådana rättsförluster finns ju inte. De som före den 8 december har lytt LRF:s råd har inte lidit några rättsförluster, för de har visserligen handlat efter ett felaktigt råd men inte i enlighet med gällande lag. Det råd de följt har, som jag ser det, varit fullständigt felaktigt. Sedan frågade Bo Lundgren: Hur skall de göra som vill företa en gårdsförsäljning före mars månad under det aktuella taxeringsåret? Ja, är man intresserad av att få reda på det här, kan man redan då få veta ungefär på vilken nivå taxeringsvärdet kommer att ligga. Något större problem är det inte. Jag vill upprepa min fråga till Bo Lundgren: Var någonstans i det omtalade regeringsrättsutslaget står det att man har ändrat taxeringsår och att man i fortsättningen skall gå efter 1981 års eller det aktuella årets taxeringsvärde mot att man tidigare har använt det taxeringsvärde som gällde året dessförinnan? Står det på något ställe i regeringsrättsutslaget, då ger jag mig, för då har man ändrat praxis. Men jag kan inte efter att ha läst regeringsrättsutslaget finna att det står någonstans. Bo Lundgren frågade mig om jag tyckte att det var tillfredsställande att man inte före den 1 mars visste någonting, om man inte borde kunna få en mer långsiktig lösning på problemet, så att man hade samma år för både gåvoskatten och inkomstskatten. Jag tycker inte att det gör så mycket att man har skilda år för inkomstoch gåvobeskattningen, därför att det är helt skilda problem som uppstår i de två avseendena. Naturligtvis tycker jag att vi skall ha en klar lagstiftning på lång sikt, så att man vet vad man skall handla efter. Jag tror att vi har det, men jag har ingenting emot att förtydliga den, om det väcks motioner eller andra förslag därom som syftar framåt i tiden. Dessutom gjorde Bo Lundgren ett mycket intressant uttalande. Han sade att han hade varit i kontakt med regeringen och att regeringen då sagt att det här går mycket fortare att ta genom ett utskottsinitiativ eller genom att behandla motionen. Kan vi tolka det så, Bo Lundgren, att regeringen ställer sig bakom det här förslaget men ändå inte lägger fram någon sådan proposition? Är det en normal ordning som man skall ha i regeringen framöver?

Herr talman! Jag beklagar att denna fråga blivit så kontroversiell. Motivet för initiativet i höstas och till motionerna i år är ju att de förutsättningar för fastighetsöverlåtelser som ansågs gälla 1981 verkligen också skulle bestå under detta år. Genom regeringsrättsutslaget i juni 1981 har stor tveksamhet uppstått om så är förhållandet. Huruvida beslutet är att anse som ett beslut i särskilt fall eller utgör ett prejudikat är mycket oklart, inte minst beroende på att köpeskillingen i berörda fall erlagts via gåvor. Socialdemokraterna har också såväl i reservationer som i debatten i december påtalat detta och bl.a. anfört följande om regeringsrättsutslaget: Det är sålunda inte absolut säkert att det blir prejudicerande i alla andra fall, och inte heller att det var något klart avsteg från vad som tidigare skett i liknande ärenden. Det finns anledning att lägga märke till detta. I debatten har det nästan förefallit helt klart vad detta regeringsrättsutslag kommer att innebära. Det man säger från andra håll är ju att man inte vet vilken betydelse detta regeringsrättsutslag kommer att få i liknande fall. Och det är anledningen till att vi har väckt motionerna, där vi kräver att samma regler som enligt vår tolkning tillämpats tidigare skall tillämpas också 1981. Enligt vår uppfattning kunde det inte ur vare sig den enskildes eller ur skatteadministrationens synpunkt vara tillfredsställande att denna oklarhet kvarstod. För att undvika ovissheten för den enskilde och risken för anhopning av besvär hos taxeringsmyndigheterna anser vi det bättre att riksdagen fastslår vad som skall gälla vid 1982 års taxering. Beträffande frågan om initiativet har det aldrig varit vår avsikt att bryta överenskommelser. Jag hade samtal med socialdemokraterna innan beslutet om initiativ togs, och jag fick ett bestämt intryck av att det inte skulle skapa någon irritation om vi tog ett initiativ. Jag vill också gärna poängtera att det utskottsmajoriteten här föreslår gäller 1981. Hur vi skall ha det kommande år, efter en ny fastighetstaxering, får vi ta ställning till senare. Herr talman! Jag skall inte gå in vidare i sakfrågan utan endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag beklagar att jag måste rätta till en sak i Stig Josefsons anförande. Han sade nämligen, om jag inte fattade fel, att han och majoriteten i övrigt vill ha samma regler för 1981 som har gällt tidigare år, och att det egentligen bara var det som var meningen med initiativet. Men det är inte det man åstadkommer med förslaget. Om man inte hade gjort någonting hade samma regler gällt som tidigare år. Det är möjligt att man på något sätt kunnat få större klarhet i vad reglerna innebär. Det är alltid fråga om invägning av alla olika aspekter för att man skall kunna avgöra om det är gåva eller köp. Det är, som sagt, möjligt att det kunnat gå att få ökad klarhet därvidlag. Men enligt den lagstiftning som nu föreslås skall man få gå ifrån all tidigare praxis och låta samma fång betraktas som både köp och gåva i inkomstbeskattningshänseende. Detta är minsann inte detsamma som tidigare regler, utan det är en kolossal ändring av tidigare gällande praxis. Det nu föreliggande förslaget innebär att man skall kunna ta de förmånligaste skattereglerna avseende både gåva och köp — för samma transaktion. Jag menar fortfarande att regeringsrättsutslaget i juni månad 1981 inte har ändrat på reglerna om vilket års taxeringsvärde man skall använda. Det har över huvud taget inte nämnts i utslaget, såvitt jag kunnat finna, att det kan råda tveksamhet om huruvida man skall använda de gamla eller nya taxeringsvärdena, utan det står klart och tydligt angivet att innevarande års värde skall tillämpas. Jag tror att man genom det nu föreliggande förslaget hjälper till att förlänga den eviga skattefrihet som jag hävdar att skogsbeskattningen har inneburit. Det är inte så att skattepengarna kommer tillbaka, Bo Lundgren. I stället för att skatta för tillväxten kan man ju dra av 50 96 av tillväxten i varenda generation — så länge gården i fråga ligger kvar i samma släkt. Man får alltså anse att skogsbeskattningen innebär en evig skattebefrielse. De avdragna skattemedlen kommer i vissa fall aldrig tillbaka till staten, utan det är som sagt en evig skattebefrielse!
Herr talman! Om Erik Wärnberg har rätt i vad han nu säger, nämligen att samma regler hade kommit att gälla 1981 som tidigare om vi inte hade begärt en ändring, håller jag med honom om att det hade varit onödigt att väcka motionen. Men den tolkningen gör ingalunda expertisen, och det är just ovissheten om hur regeringsrättsutslaget skall tolkas som är anledningen till att frågan har aktualiserats.
Herr talman! Det är mycket större chans att min tolkning visar sig vara den riktiga än tvärtom. Det finns nämligen i regeringsrättsutslaget inte någonting som talar för motsatsen. För oss som tillhör minoriteten är det ganska klart att regeringsrättsutslaget är den svaga spik på vilken man har hängt upp en ändring för skogsägarna, för att anpassa reglerna till råd som har givits eller för att gynna denna grupp skattskyldiga i samhället.
Herr talman! Den framtida bedömningen av utgången av detta rättsfall har vi olika uppfattning om. Vem som har rätt kan vi inte klara ut i dag utan först när det kommer ett nytt regeringsrättsutslag.

Herr talman! Sven Munke har frågat om jag är beredd att medverka till att Lövsta säteri inom I 1:s område vid Kungsängen bevaras och sätts i stånd utan att någon kostnad uppstår för försvaret. Regeringen bemyndigade genom beslut i mars 1980 fortifikationsförvaltningen att låta riva mangårdsbyggnaden och östra flygeln på Lövsta säteri inom I 1:s område vid Kungsängen. I beslutet ålades förvaltningen att före rivningen låta dokumentera byggnaderna och ta vara på värdefulla byggnadsdetaljer. Bakgrunden till beslutet var att det inte finns något behov av byggnaderna för militära ändamål och att byggnaderna är i dåligt skick. Någon rivning har ännu inte kommit till stånd på grund av att arbetet med dokumentation m.m. tagit lång tid i anspråk. Till säteriet hör även den s.k. västra flygeln. Denna är renoverad och sedan 1969 upplåten som permanent arbetarbostad till arrendatorn vid Kungsängen-fältet. Lövsta är centrum för den ranchdrift med huvudsakligen biffkor som arrendatorn bedriver på fältet. Djuren samlas vid Lövsta för kalvning, sortering, veterinärundersökning m.m. Besättningen omfattar ca 500 kreatur. Ranchdriften betyder mycket för markvården inom övningsfältet. F. n. finns det från militär övningssynpunkt i och för sig inget hinder för att byggnaderna på Lövsta bibehålls. En viktig faktor i sammanhanget är dock hur man tänker sig att utnyttja byggnaderna. Dessa ligger ju i centrum för ranchdriften. Det gör att jag ställer mig tveksam till möjligheterna att överlåta eller upplåta byggnaderna för något civilt ändamål. Närheten till så många djur under stora delar av året kan sannolikt bli besvärande för den som vill utnyttja byggnaderna och innebära olägenheter av olika slag. Att flytta den nuvarande verksamheten till annan plats inom fältet skulle medföra betydande investeringar och sannolikt även innebära olägenheter för den militära övningsverksamheten. Det framgår inte av frågan hur iståndsättningen och det framtida underhållet av byggnaderna skall finansieras eller hur byggnaderna avses bli utnyttjade. Jag anser mig därför inte kunna utlova någon medverkan från min sida till att bevara byggnaderna. Det får ankomma på vederbörande intressenter att hos fortifikationsförvaltningen göra framställning i frågan och därvid lämna de uppgifter om finansiering, utnyttjande m.m. som behövs för ett ställningstagande. Om frågan därefter förs vidare till regeringen, är jag givetvis beredd att pröva den.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag vet inte om jag skall beteckna det som positivt eller negativt.

De alternativen finns redovisade i en motion som väckts av mig under årets allmänna motionstid. Förutsättningen för räddningsaktionen är att fortifikationsförvaltningen överlåter såväl byggnader som mark för en, som det heter, rimlig köpeskilling. Hur byggnaderna skall användas kan f. n. inte redovisas. Men föreningen skall medverka till att de får en seriös användning, t.ex. som tjänstebostad för någon av kommunens befattningshavare eller som samlingslokal. Den nämnda hembygdsföreningen har redan iståndsatt ett antal kulturbyggnader. Det gäller t.ex. magasinet på Frötuna gård, fattigstugan i Håbo-Tibble kyrkby, soldattorp och skolbyggnader vid Tjusta. Föreningen understryker också att bevarandet av Lövsta sätesgård och iståndsättandet av den skulle kunna ske utan kostnad för försvaret. Om jag inte kan få något mera positivt besked som svar på min fråga, har jag förhoppningar om att min motion skall behandlas i vanlig ordning och att man då tänker över hur man skall ställa sig. Det handlar dock om en kulturhistorisk byggnad från 1640-talet, och vi har rivit tillräckligt många sådana. Den ligger dessutom i utkanten av övningsområdet och skulle på så sätt vara lättare att disponera. När det gäller djurhållningen vid gården pågår f. n. en diskussion mellan hälsooch miljövårdsförvaltningen i kommunen och naturvårdsenheten på länsstyrelsen om huruvida fortifikationsförvaltningen skall få lov att arrendera ut till djurhållning på Lövsta. Anledningen till att man ifrågasätter detta är att Lejondalssjöns vattenkvalitet så starkt har försämrats de senaste åren, bl.a. på grund av denna djurhållning och ett invallningsföretag i Lövsta. Vi får återkomma när motionen behandlas.

Herr talman! Jag känner till Sven Munkes motion om bevarande av Lövsta, och jag har tagit del av den. Det framgår att hembygdsföreningen har tänkt sig att få köpa, förutom byggnaderna, antingen ett område om ca 10 000 m? kring byggnaderna eller hela jordbruksegendomen. Av motionen framgår dock inte vad man skall använda byggnaderna till. Nu fick jag här en viss redogörelse för detta av Sven Munke, och det var intressant att ta del av den. Men enligt min uppfattning skulle en överlåtelse av Lövsta, enligt något av de alternativ som har nämnts i motionen, med stor sannolikhet innebära att den nuvarande verksamheten på Lövsta måste upphöra. Ett i och för sig önskvärt ökat utnyttjande av marken kring Lövsta för övningar torde då också bli svårt att genomföra. Sven Munke gör en jämförelse med det frågesvar jag lämnade beträffande Granhammars slott. Det var dock inte likartade förhållanden vid Granhammar som när det gäller Lövsta säteri. Jag tycker i och för sig att det verkligen är fint att hembygdsföreningen tar ett sådant här initiativ. Men de praktiska omständigheterna gör det svårt att i varje fall så här direkt säga att det är möjligt att genomföra föreningens ambitioner. När det gäller problemen med förorening av Lejondalssjön har man konstaterat att det förekommer vissa föroreningar. Fortifikationsförvaltningen undersöker f. n. vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa föroreningar.
Herr talman! Jag tror inte att ranchdriften skulle förhindra att man utnyttjar byggnaderna. Jag betraktar det alternativet som en kulturgärning av stor betydenhet, som skulle välsignas av många av kommunens invånare. Och det är väl så — det har vi kommit överens om både här och på andra platser — att de som flyttar ut på landsbygden får finna sig i de eventuella miljöstörningar som t.ex. djurdrift innebär.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förbättra sysselsättningsläget i Östra Göinge kommun. att förbättra sysselsättningen i Östra Göinge medverka till en lösning av det bekymmersamma arbetsmarknadsläge som råder inom kommunen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Både Bo Lundgren och Lennart Bladh har pekat på att Nya Broby Industrier AB nyligen försatts i konkurs. Det normala förfarandet är då att en konkursförvaltare tillsätts för att undersöka vilka möjligheter som finns att sälja hela eller delar av företaget. Jag utgår från att så sker även i det här fallet och att alla möjligheter då prövas att trygga sysselsättningen vid företaget. I det fall konkursen kommer att innebära att delar av eller hela personalen mister sin anställning, är självfallet arbetsmarknadsmyndigheterna beredda att sätta in sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder i den omfattning som krävs för att i första hand förmedla nya arbeten till de personer som riskerar att bli arbetslösa. Även utbildningsinsatser torde bli aktuella för att underlätta övergången till andra arbeten. Jag vill också i det här sammanhanget peka på att Kristianstads län har mer än dubbelt så mycket pengar för beredskapsarbete i år som förra året och att därmed möjligheter har givits att kraftigt förstärka de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, som sammanhänger med Bo Lundgrens. Jag konstaterar först att det som skall göras vid en konkurs är gjort. Man har tillsatt konkursförvaltare, och man arbetar med att lösa den här frågan. Det läge som nu råder för Broby Industrier drabbar emellertid hela Göingebygden oerhört hårt. Jag vill med några sifferuppgifter visa på att Kristianstads län tillhör de län som har det svårt ställt och att Göingebygden är en av de regioner som har det mycket bekymmersamt. Medan arbetslöshetssiffran för landet i dess helhet är 3 96, är den i vårt län 4,2 70. Dagsläget i länet är att arbetslösheten i relation till befolkningsunderlaget i Broby i Östra Göinge kommun är 4,6 90. Jag vill också ange siffrorna för några näraliggande kommuner. I Bromölla är arbetslösheten 5,4 Jo, i Osby 4,6 96 och i Hässleholm 3,8 6. Antalet arbetslösa är för Broby 389, för Bromölla 349, för Osby 320 och för Hässleholm 1 036. I Broby har vi vidare 144 personer i beredskapsarbete, 99 i Bromölla, 95 i Osby och 146 i Hässleholm. Den här bygden har en ensidig industri. Man sysslar med byggnation och byggnadsmaterial. Broby Industrier är ett exempel på detta. Vi har vidare LB-Hus i Bromölla, möbelindustrin inom Hässleholms kommun osv. Dessa företag har drabbats av att byggandet har minskat. Självfallet kommer den här regionen inte att kunna resa sig förrän det gjorts en insats på detta område. att förbättra sys att förbättra sysselsättningen i Östra Göinge Med den arbetslöshet vi har och med beredskapsarbetena, som tar slut under våren, är pengarna för Kristianstads län slut. Statsrådet försöker trösta oss med att Kristianstads län fått dubbelt så mycket som förra året. Det är emellertid inte någon bra värdemätare. Det var litet förra året och är inte så mycket i år heller. Statsrådet säger i svaret att om bekymmer uppstår är man beredd att öka anslaget för Kristianstads län. Kan man när våren kommer och några arbetstillfällen inte finns att tillgå säga till arbetsmarknadsmyndigheterna i Kristianstads län att de har möjlighet att få påspädning för att möta den kris som föreligger? Om Broby Industrier går i konkurs, blir 160 personer utan arbete. Med andra ord: Är arbetsmarknadsministern beredd att ge bidrag för att klara de framtida bekymren i Broby?
Herr talman! Som Bo Lundgren och Lennart Bladh har påpekat är sysselsättningsläget i Kristianstads län bekymmersamt. Det avviker därför inte från sysselsättningsläget i övriga delar av landet. En jämförelse visar att läget vissa andra länt.o.m. är sämre. Om något visar det att det inte bara är punktvisa insatser som krävs för att förbättra situationen, utan det krävs en ekonomisk politik som för landet ur de nuvarande ekonomiska svårigheterna. Jag skallinte trötta kammarens ledamöter med att upprepa vad som gjorts, men det är alldeles klart att med de korrigeringar som gjorts av den ekonomiska politiken har vi fått bättre förutsättningar att under loppet av nästa budgetår åstadkomma ett gynnsammare sysselsättningsläge. Det kommer då också Kristianstads län till godo. I avvaktan på att den spontana efterfrågan stiger måste vi sätta in stora volymer av arbetsmarknadspolitik, också för att underlätta att de effekter åstadkoms med den ekonomiska politiken som åsyftats. Bo Lundgren förde ett resonemang om att det vore bra ifall de resurserna stod till förfogande för länsmyndigheterna i form av en ram. Man kan ju säga att det är vad som sker när det gäller beredskapsarbetena. Länsarbetsnämnderna, där landshövdingen ofta är ordförande, har möjlighet att använda de pengarna utifrån den prioritering man gör. Utvecklingsfonderna är en annan resurs som står till länens förfogande och som skall hjälpa fram det som är livskraftigt. När det till slut gäller Broby Industrier löper konkurslönegarantin. Om det skulle gå så långt som till uppsägning och avskedanden och inte någon möjlighet finnas för vidare drift, är det först under andra halvåret som vi har att diskutera ökade resurser. I enlighet med vad vi tidigare tillämpat får vi återkomma till den frågan när den dagen kommer.

Herr talman! Det är mycket intressant att knyta an till den diskussion om den ekonomiska politiken som statsrådet och Bo Lundgren har fört. Kammaren är kanske inte rätt forum för det i dag, men där finns säkerligen mycket av roten till det onda som gäller vår bygd. När det är bekymmersamt ser man gärna till förhållandena närmast omkring sig, och Göingebygden är de facto hårt drabbad. Vi som följer arbetet i länsstyrelsen och utvecklingsfonderna och kan se vilka möjligheter arbetsmarknadsmyndigheterna har att sätta in anslag, finner att arbetsmarknadsmyndigheternas pengar är slut till våren. De måste alltså ha mer pengar. Arbetsmarknadsmyndigheterna har sagt att man har fått anslagen i små bitar. Hade man i stället fått ett rejält anslag på en gång hade man kunnat planera och åstadkomma en framförhållning och därmed möta bekymren bättre. Så har alltså inte skett: Min direkta fråga till arbetsmarknadsministern blir då: Kan arbetsmarknadsmyndigheterna i det här läget vänta sig att få ett rejält anslag så att det går att göra en framtidsplanering och på det viset möta situationen? Man kan klaga mycket som länsinvånare. Vi har bekymmer i vårt län och i 6 Riksdagens protokoll 1981182:75-79 att förbättra sysselsättningen i Östra Göinge Göinge. Bo Lundgren har nämnt P 2, och många människor är bekymrade över situationen där. Vi har vidare byggnadsbranschen, som i vårt län mer än i många andra är en basnäring. Det gäller material till byggnation, möbelsidan och över huvud taget allt som har med hus och boende att göra. Det innebär att vårt län och vår region drabbats oerhört hårt. Då vill jag ställa frågan: Kan man tänka sig en breddad syn från regeringens sida — från de olika statsråden tillsammans? Det gäller inte ett storvarv utan en stor region, som kanske har ännu mer bekymmer än en enskild större enhet.
Herr talman! När det gäller de åtgärder som kan behövas inom arbetsmarknadspolitiken för att komma till rätta med en temporär sysselsättningskris har vi i första hand arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete att tillgå. Jag har pekat på att det har skett en rejäl uppräkning för länet, därför att svårigheterna har varit större än på andra håll, som bl.a. Lennart Bladh påpekat. Jämfört med förra vintern är antalet personer i beredskapsarbete i Kristianstads län tre gånger så högt. Före mars månads utgång räknar länsarbetsnämnden med att ha 1 600 personer i arbete. Det är alltså en indikation på att regeringen har reagerat på de förhållanden som frågarna här pekar på. Inför nästa år, som det ju främst handlar om när det gäller problemen vid Broby Industrier — har vi lagt fram anslagsförslag i budgetpropositionen. Riksdagen har att behandla dem. Skulle de anslagen visa sig otillräckliga i förhållande till arbetsmarknadsläget får vi i vanlig ordning använda finansfullmakten när vi bedömer den frågan.

Herr talman! Det kan vara en liten tröst att höra att man i vanlig ordning återkommer ifall bekymren skulle bli större. Får jag bara påpeka att socialdemokratiska ledamöter från Kristianstads län under det gångna året har besökt minst 50 olika industrier i länet. Vi har mött bekymmer över huvud taget. Vi har också haft kontakt med utvecklingsfonden. Vi menar att man, i större utsträckning än vad Bo Lundgren anger, verkligen har möjligheter när det gäller att finna nya områden och att komma fram till innovationer — över huvud taget att vidga sysselsättningen i vårt län. Jag tror att man har en vilja och inriktning även från myndigheternas sida att försöka finna nya vägar. Men til syvende og sidst är det likväl så att det i dessa bekymmersamma tider också gäller att få medel, så att man snabbt och långsiktigt kan komma i gång. Jag tolkar statsrådets svar så, att man i vanlig ordning skall hjälpa till om bekymren blir större. Det kan väl vara en liten tröst i en bekymmersam tid för vårt område.
Herr talman! Ja, det är en riktig tolkning. Jag vill återkomma till de frågor som Bo Lundgren var inne på när det gäller decentralisering av beslutsfattandet. Med mina exempel ville jag peka på att det redan i hög grad tillämpas, både när det gäller att disponera beredskapsanslaget och när det gäller de mera långsiktiga åtgärderna — tillkomsten av utvecklingsfonderna. Utvecklingsfonderna är ju den resurs som måste komma i fråga i de fall som Bo Lundgren talar om. Om det är några pengar därutöver som Bo Lundgren har i åtanke, får jag väl göra en allmän hänvisning till budgetunderskottet. Regeringen återkommer till den frågan i den regionalpolitiska propositionen, där vi i hög grad också tillämpar en decentralisering av beslutsfattandet. Men jag tror att man kan gå ett stycke längre. Frågan om vilka delar av landet som skall komma i fråga vill jag däremot inte gå in på i dag. Får jag, herr talman, till slut, med anledning av Bo Lundgrens uttalande om att han hyser en förhoppning om att jag bevakar sysselsättningsfrågorna också när det gäller jordbruket och försvaret i länet, säga att så naturligtvis sker. Men dess bättre är det hela regeringens intentioner att bevaka sysselsättningsaspekterna.

Herr talman! Eva Winther har frågat mig om anställningsskyddet för den som återvänder till sin arbetsplats efter att ha varit föräldraledig kan förstärkas i samband med den översyn av ledighetslagstiftningen som nu pågår. Frågan ställs mot bakgrund av att en arbetstagare i ett visst fall inte återfick sin anställning vid sin återkomst från en föräldraledighet. Gällande rätt innebär att en föräldraledig arbetstagare inte skall få sämre anställningsförmåner eller arbetsförhållanden eller tvingas att lämna sin anställning för att han eller hon har utnyttjat sin lagliga rätt att ta ledigt från anställningen för att vårda ett barn. Därigenom har den föräldraledige garanterats att inte komma i en sämre ställning än arbetskamraterna. Men något längre gående skydd finns inte. Den föräldraledige kan inte göra anspråk på att behandlas bättre än sina arbetskamrater. Om det t.ex. uppstår arbetsbrist i ett företag och detta leder till uppsägningar kan detta naturligtvis även drabba den som är eller har varit föräldraledig. Avgörande blir då de turordningsbestämmelser som gäller vid arbetsplatsen i fråga, antingen de som följer av anställningsskyddslagen eller de som arbetsgivaren och den fackliga organisationen kan komma överens om i ett kollektivavtal. Inom statsförvaltningen och på lärarområdet finns särskilda regler. Anställningsskyddslagens turordningsbestämmelser är ett väsentligt inslag i anställningsskyddet. Någon ändring av dem föreslås inte i den proposition om en ny anställningsskyddslag som inom kort kommer att behandlas i riksdagen. Jag kan inte gå in på och känner f. ö. inte till enskildheterna i det fall som har föranlett Eva Winthers fråga. Men jag är väl medveten om att det kan uppkomma oklara situationer, där det är svårt att skilja på en uppsägning som beror av arbetsbrist och en som föranleds av att en arbetstagare har varit borta på grund av föräldraledighet. Arbetsuppgifterna kan t.ex. ha förändrat karaktär eller bortfallit under ledigheten. Hur gränsdragningen skall göras i enskilda fall är i första hand en sak för rättstillämpningen, men några sådana mål har ännu inte kommit upp. Jag har mot denna bakgrund inte för avsikt att nu vidta några särskilda åtgärder i frågan. När det pågående arbetet med översyn av ledighetslagstiftningen har slutförts får bedömas i vad mån lagstiftningen behöver ändras.

Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är denna: En kvinna, som varit anställd i ett företag sedan 1974, använder sig 1979 av sin lagliga rätt till föräldraledighet under ett och ett halvt år. När hon tar kontakt med företaget för att bestämma när hon skall komma tillbaka och till vilket arbete blir det svårigheter. Hon vill gärna ha sex timmars arbetsdag, vilket ju också är en lagfäst rättighet. Men det går inte. Hon erbjuds arbete på en annan ort, men det är omöjligt för henne att ta på grund av att familjen har två barn. Även om det inte är fråga om ett avstånd på många mil skulle hon inte klara att ta hand om barnen på ett riktigt sätt. Slutresultatet blir att arbetsgivaren säger att det inte finns några arbetsuppgifter för henne och att hon därför inte kan få komma tillbaka. Sanningen torde vara att arbetsgivaren har anställt en annan person på hennes plats, dvs. den person som vikarierat under föräldraledigheten. Genom fackets medverkan gick hon med på förlikning och skadestånd. Nu är hon arbetslös på en ort med skriande brist på jobb för kvinnor. Så här får det inte gå till! Arbetsmarknadsministern påpekar också i svaret att gällande rätt innebär att en föräldraledig arbetstagare inte skall få sämre anställningsförmåner eller arbetsförhållanden eller tvingas att lämna sin anställning för att han eller hon har utnyttjat sin lagliga rätt att ta ledigt från anställningen för att vårda barn. Ingemar Eliasson säger också i svaret att det kan uppkomma oklara situationer, där det är svårt att skilja på en uppsägning som beror av arbetsbrist och en som föranleds av att en arbetstagare har varit borta på grund av föräldraledighet. Arbetsuppgifterna kan t.ex. ha förändrat karaktär eller bortfallit under ledigheten. Såvitt jag förstår finns ingen oklarhet i det här fallet. Personen i fråga fick nåden att vikariera tre veckor på företaget efter föräldraledighetens slut. För oss liberaler är det här en väldigt viktig lag. Den är viktig därför att den ger föräldrar möjlighet att vara mer tillsammans med sina barn, och både barn och föräldrar behöver mer tid för varandra. Det finns som jag ser det en mycket stor risk när sådant händer — om man inte gör något åt det — att föräldrar, dvs. i regel kvinnor, inte vågar ta ledigt, och det blir barnen i hög grad lidande på. Och det är ännu större risk att papporna definitivt inte vågar ta sin del av föräldraledigheten. Barnen blir ännu mer lidande av det, eftersom barn behöver båda sina föräldrar. Det är redan så att kvinnor i barnafödande åldrar har svårt att få jobb. De får i många fall vid anställningsintervjun mycket noga redogöra för hur många barn de har och om de tänker skaffa sig barn. Det är någonting som männen i regel slipper. Det är viktigt att papporna verkligen tar sin del av föräldraledigheten och delar ansvaret för barnen, och därför får inte sådana här missar inträffa. Det är av dessa skäl jag har ställt frågan om en förstärkning av anställningsskyddet. Föräldraledigheten måste ju vara förenad med en trygghet — att man har rätt att komma tillbaka till jobbet. Det kan kanske sägas att det här är undantaget som bekräftar regeln. Jag vill då fråga: Är det ett undantag? Och vilka åtgärder ser arbetsmarknadsministern som möjliga för att förhindra att sådant här händer i framtiden?
Herr talman! Jag kan dela Eva Winthers mening att det var en beklaglig utveckling i det aktuella fallet. Den grundläggande rätten att återfå sitt arbete efter föräldraledighet finns inskriven i lag. Problemen uppstår om arbetsbrist under perioden har uppkommit vid företaget. Problemet i det fall som Eva Winther tar upp är att det egentligen inte rättsligt har prövats huruvida arbetsbrist förelåg och, om så hade varit fallet, hur turordningsreglerna skulle hanteras. Parterna på arbetsmarknaden har möjlighet att, om de inte kommer överens, pröva ett ärende i arbetsdomstolen. Därför har nu inte något sådant här fall prövats, och därför är det svårt att besvara Eva Winthers senaste fråga, om den här typen av undantag från regeln har någon större frekvens. Jag kan heller inte säga att någon annan ordning kan vara motiverad än att anställningsskyddet finns för den som är föräldraledig och att man, om arbetsbrist uppkommer, i vanlig ordning får hantera turordningsreglerna lokalt i företaget mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Kommer man inte överens får man låta frågan gå till rättslig prövning. Det måste vara ute på arbetsplatserna som lagstiftningen skall tillämpas, inte här i riksdagen.
Herr talman! Det är naturligtvis synd att den här frågan inte fördes fram till AD utan att det blev en förlikning. Men jag tycker att det är viktigt att vi för debatten här i riksdagen och klart talar om vad som gäller — att man enligt de lagar vi har skall kunna komma tillbaka till sitt arbete efter föräldraledighet. Vilka åtgärder kan man då vidta? I det här fallet tycks det ha funnits en osäkerhet hos både arbetsgivare och fack. Jag tycker att de centrala organisationerna — både fackets och arbetsgivarnas — har informationsskyldighet härvidlag. Det är mycket viktigt att man går ut och informerar ordentligt om vilka lagar som gäller. Vad beträffar det förhållandet att arbetsuppgifter kan ha förändrats och att en person av det skälet inte skall kunna komma tillbaka, tycker jag att man bör kunna kräva av arbetsgivaren att personen i fråga får utbildas, så att vederbörande klarar jobbet. Man skall inte utan vidare säga att arbetsupp gifterna har förändrats så att vederbörande inte kan ta dem, utan då kan vi kräva en utbildning, så att det kanske blir möjligt för personen i fråga att klara uppgifterna. Jag hoppas att Ingemar Eliasson kommer att ha de här synpunkterna med sig vid utvärderingen av den översyn som nu görs av ledighetslagarna, så att vi slipper ett upprepande av den här händelsen i framtiden.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag har möjlighet att för riksdagen redovisa hur föräldrautbildningen kring barns födelse genomförts i landstingen och om jag är av den uppfattningen att ytterligare åtgärder behöver vidtas. Som frågeställaren anför har riksdagen år 1979 godkänt allmänna riktlinjer för en allmän föräldrautbildning kring barns födelse. I enlighet med en överenskommelse mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen år 1979 har en sådan allmän föräldrautbildning börjat genomföras i landstingens regi fr.o.m. år 1980. Socialstyrelsen har under budgetåren 1979 81 och 1981/82 beviljats 1 milj.kr. per år för informationsoch fortbildningsverksamhet i anslutning till genomförandet. Enligt vad jag har inhämtat har socialstyrelsen under dessa år bedrivit en omfattande informationsoch fortbildningsverksamhet i samverkan med Landstingsförbundet. Sålunda har exempelvis ca 170 handledare från samtliga landsting deltagit i fortbildningen. Som en del av avrapporteringen av sin verksamhet har socialstyrelsen genomfört en enkätundersökning beträffande läget i landstingen. Sammanställningen av enkätsvaren pågår f. n. Socialstyrelsen planerar att göra denna avrapportering i april månad i år. Socialstyrelsens föräldrautbildningsprojekt har, förutom den omfattande kursoch konferensverksamheten, i en skriftserie, Föräldrar och barn, redovisat olika erfarenheter från försöksverksamheter m.m. Även om det alltid finns vissa problem vid genomförandet av en ny verksamhet som innebär förändrade arbetsrutiner och yrkesroller är jag övertygad om att denna verksamhet inom landstingen ges en hög prioritet, vilket inte minst deltagandet i fortbildningen visar. F. n. ser jag inte något behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida. Jag kommer dock att med stort intresse ta del av socialstyrelsens kommande rapport och noggrant följa utvecklingen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är väl medveten om att det tar litet tid att genomföra och arbeta fram rutiner för en ny verksamhet som föräldrautbildning kring barns födelse. Svaret antyder en positiv utveckling inom landstingen när det gäller föräldrautbildningen, men jag har en känsla av att så inte är fallet inom samtliga landstingsområden. Jag noterar att socialstyrelsen har genomfört en enkätundersökning av läget i landstingen. Precis som socialministern ser jag med intresse fram mot den avrapportering av den som skall komma i april månad. Då kan vi göra en närmare analys av vad som hänt. Under de tre senaste budgetåren har socialstyrelsen enligt svaret beviljats sammanlagt 3 milj.kr. för informationsoch fortbildningsverksamhet. Det är rätt mycket pengar. Som exempel nämns att ca 170 handledare från samtliga landsting har deltagit i fortbildningen. Det blir utslaget på de ca 25 landstingsområden vi har — jag anger här bara ungefärliga tal — ungefär sju personer från varje landsting. Dessa skall självfallet i sin tur föra den information de fått vidare i resp. landsting. Jag skulle då vilja fråga socialministern om hon möjligen kan anföra ytterligare exempel på åtgärder som socialstyrelsen använt pengarna till utöver fortbildningen av de 170 handledarna och den nämnda skriftserien Föräldrar och barn. Socialministern avslutar sitt svar med att säga att hon kommer att noggrant följa utvecklingen, och det är positivt. Jag hoppas att landstingen, i den mån de får kännedom om socialministerns svar på den här frågan, görs uppmärksamma på denna angelägna sak och dess genomförande i de olika landstingen.
Herr talman! Det är riktigt att föräldrautbildningsverksamhet faktiskt har påbörjats i alla landsting och att de personer som har blivit utbildade centralt i sin tur har utbildat personalen i sina resp. landsting. Därutöver har socialstyrelsen — och det är svaret på Stina Anderssons direkta fråga — använt en del av dessa pengar för direkt kursverksamhet bland personal som arbetar med dessa frågor i olika landsting. Jag tycker faktiskt att deltagarantalet i dessa olika verksamheter vittnar om att det finns intresse och entusiasm för att ta itu med dessa frågor, som är så betydelsefulla. Socialstyrelsens engagemang har också varit stort. ITett inledningsskede kan det givetvis uppstå olikheter i verksamhetstakten i skilda delar av vårt land. Det är närmast självklart att det fordras en uppföljning och en utveckling av de metoder som används när det gäller organisationen av och innehållet i föräldrautbildningen, där erfarenheterna av föräldrarnas behov måste komma till uttryck. På detta område måste man både lokalt och centralt noggrant följa vad som händer. Jag förutsätter att socialstyrelsen i sin ordinarie verksamhet verkligen lägger vikt vid detta arbete och fortsätter med sina informationsoch fortbildningsinsatser.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det kompletterande svaret. Det är positivt att kursverksamheten pågår i olika landsting och att det finns intresse och entusiasm för den. Men som socialministern nämnde kan det vara olika i olika landsting, och jag har en känsla av att arbetet inte bedrivs lika intensivt i alla landsting. Det lär vi emellertid få reda på genom socialstyrelsens avrapportering. Jag vet av tidigare erfarenheter att socialministern är mycket intresserad av dessa frågor, och därför är jag i och för sig inte orolig för den vidare utvecklingen på detta område. Socialdepartementet kommer säkerligen att följa utvecklingen av föräldrautbildningen, som är en viktig och angelägen fråga.
Herr talman! Jag vill bara göra några kompletterande kommentarer. Föräldrautbildningen som den utövas på mödravårdsoch barnavårdscentraler måste ta upp många olika aspekter på de problem och nya uppgifter som en familj med ett nyfött barn får. En sådan fråga är jämställdhetsproblematiken från den utgångspunkten att det är både mammans och pappans ansvar att ge barnen en så god start som möjligt i livet. Detta ingår i föräldrautbildningsprogrammet. Andra viktiga frågor är missbruksproblem av allehanda slag. Landstingsförbundet bedriver i samverkan med socialstyrelsen en försöksverksamhet, där man tar upp frågor om föräldrar och alkohol. Detta projekt har ett särskilt stöd utöver det som jag tidigare har nämnt. Medel har anslagits på förslag av samordningsgruppen när det gäller missbruksfrågor. Syftet är att denna verksamhet så småningom skall ingå som en naturlig del i utbildningen beträffande mödraoch barnhälsovård. Vidare har statens handikappråd fått regeringens uppdrag att utforma rutiner för information till föräldrar med handikappade barn. Jag har med detta velat visa vilken mångfasetterad verksamhet det här är fråga om.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bibehålla service och sysselsättning vid försäkringskassornas glesbygdsexpeditioner i Norrbotten. Iris Mårtensson har frågat mig om jag anser att man kan bibehålla sysselsättningen för de anställda vid försäkringskassorna, även om man ändrar utbetalningsreglerna vid försäkringskassorna speciellt när det gäller glesbygden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen beslöt den 22 december 1981 att försäkringskassornas utbetalning av dagersättningar — sjukpenning, föräldrapenning m.m. — fr.o.m. den 1 juli 1982 skall ske enbart genom kontoinsättning eller postanvisning. Därmed kan försäkringskassornas kontantutbetalningar i stort sett upphöra. Samtidigt skall utbetalningsintervallerna för dagersättning begränsas så att utbetalning av löpande ersättning sker högst en gång per 14-dagarsperiod. Dessa ändringar avses leda till minskade administrationskostnader för kassorna och ingår som ett led i regeringens åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen och därmed det statliga budgetunderskottet. Beträffande försäkringskassornas lokalkontor vill jag framhålla att dessa fyller en viktig uppgift när det gäller att ge service till allmänheten. Avsikten är att denna service så långt möjligt skall bibehållas. I nyssnämnda regeringsbeslut har riksförsäkringsverket fått i uppdrag att efter samråd med försäkringskasseförbundet vidta de åtgärder som behövs för att genomföra de nya utbetalningsreglerna. Härvid framhålls särskilt att omläggningen bör genomföras så att försäkringskassornas service i övrigt så långt möjligt bibehålls vid mindre lokalkontor och filialexpeditioner. Det kan finnas anledning attt.ex. undersöka möjligheterna att flytta ut arbetsuppgifter från kassornas centralkontor till lokalkontoren för att kunna behålla sysselsättningen och servicen vid dessa. I riksförsäkringsverkets uppdrag ingår att senast den 30 april i år lämna en redovisning till regeringen av vidtagna och planerade åtgärder. Verket skall då också lämna förslag till de kompletterande regeringsbeslut som kan behövas. Jag har i budgetförslaget för nästa budgetår räknat med vissa kostnadsbesparingar och minskningar av personalbehovet vid försäkringskassorna bl.a. som resultat av de ändrade utbetalningsreglerna samt minskad arbetsvolym. Det är ännu för tidigt för att man mera i detalj skall kunna bedöma på vilket sätt de olika åtgärderna kommer att påverka den totala sysselsättningen vid lokalkontoren. Som jag nyss nämnde beror detta bl.a. på i vilken omfattning det visar sig möjligt att omfördela arbetet mellan olika kontor. För egen del anser jag det angeläget att så långt möjligt föra ut arbetsuppgifter till lokalkontor och filialexpeditioner, så att dessa kan bibehållas även vid genomförande av de besparingsåtgärder som i nuvarande ekonomiska läge måste drabba även försäkringsadministrationen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Av detta framgår klart och tydligt att regeringen borde ha tagit reda på litet bättre vilka konsekvenser beslutet får. Beslutet har i hög grad upprört och oroat många människor. För att bevisa detta vill jag citera ett uttalande av LO-sektionen i Luleå, vilket lyder: ”På ett upprörande sätt har regeringen fattat ett beslut utan att på något sätt ta reda på vad förtroendevalda, personal eller befolkning anser och detta i en fråga som så direkt berör så många människor i vårt land och som kan medföra att människor i glesbygd får väsentligt försämrad social service. Försäkringskassornas förtroendevalda styrelser som har god kännedom om förhållandena i respektive län har inte ens tillfrågats om konsekvenserna av beslutet.” Man har också frågat sig varför regeringen skjuter över hela ansvaret för verkställandet av åtstramningen på dem som inte har fått vara med och diskutera utformningen av beslutet. Med hänvisning till svaret vill jag fråga socialministern: Kan socialministern lova att vid det kompletterande regeringsbeslutet se till att inte flera kvinnor blir arbetslösa och att servicen bibehålls vid försäkringskassorna, exempelvis i vårt län? Det gäller att lugna många oroliga människor, dels dem som arbetar på försäkringskassorna, dels dem som är beroende av försäkringskassornas tjänster. Enligt de lokala bedömningarna kommer ca 25 personer i Norrbotten att förlora sitt jobb. Det är väldigt mycket i ett län där 13 26 redan står utanför arbetsmarknaden. Dessutom kommer beslutet att innebära försämrad service i glesbygdsområdena. Vi har också märkt att representanter för centerpartiet har gått ut med dubbla budskap. Dels har socialministern lovat att sysselsättning och service i glesbygd inte skall påverkas, dels har den centerpartistiske ordföranden i försäkringskassestyrelsen sett mycket bekymrad ut och sagt att han inte vet hur han skall klara av att genomföra beslutet utan att det påverkar sysselsättningen. Då har många frågat sig: Vem av dessa två skall man lita på? Kostnadsbesparingarna kan också ifrågasättas. Det är samhällsekonomiskt vansinne att styra folk till arbetslöshet, och i skogslänen finns inget annat alternativ.

Herr talman! Jag får först tacka för svaret. Ingen, inte ens socialministern, kan neka till att regeringsförslaget om ändrade utbetalningsregler vid försäkringskassorna har givit upphov till stor oro, speciellt i glesbygden. Det är ju inte enbart dessa frågor som regeringen oroar samhällsmedborgarna med. Det kommer orosmoln slag i slag numera. De anställda på försäkringskassorna ute i landet känner sig helt bestörta över förslaget. De om några förstår vilka konsekvenser det får. De själva drabbas också i dubbel bemärkelse av regeringsförslaget — dels som samhällsmedborgare, dels som anställda. Servicen försämras också gentemot allmänheten, samtidigt som kontakten försvåras. De personliga kontakterna försvinner i det närmaste. Och inte bara kontakterna, för i praktiken gäller det också ca 1200 årsarbetstillfällen. Alla är i dag medvetna om den svenska ekonomins bottenläge och alla är medvetna om att besparingar bör ske, men besparingar kan inte ske urskillningslöst. Man har inget att vinna på besparingar om människorna ställs utanför arbetsmarknaden. Nej, socialminister Söder, som jag ser det kommer det onekligen att drabba glesbygden och i första hand kvinnorna. Jag tycker att jag får litet medhåll av socialministern när hon talar om minskad arbetsvolym. Jagär helt införstådd med att fortlöpande rationaliseringar måste ske, men de förändringarna måste göras utifrån en bedömning av kassornas uppgifter i framtiden. Socialministern säger att omläggningen bör göras så att försäkringskassornas service i övrigt så långt möjligt bibehålles. ”Så långt möjligt” säger socialministern i tre omgångar: ”Avsikten är att denna service så långt som möjligt skall bibehållas. - Härvid framhålls särskilt att omläggningen bör genomföras så att försäkringskassornas service i övrigt så långt möjligt bibehålls vid mindre lokalkontor och filialexpeditioner. —-—— För egen del anser jag det angeläget att så långt möjligt föra ut arbetsuppgifter till lokalkontor och filialexpeditioner ——=- .” Vad menas med så långt möjligt? Jag tolkar det som att socialministern själv är medveten om att den service som vi har i dag vid försäkringskassorna inte kan bibehållas. Nog måste väl socialministern hålla med mig om att detta leder till att utredningsarbetet försvåras, då direktkontakten med de försäkrade i stort sett upphör. Det måste ju bli så att kostnaderna för utredningsarbetet vid kassorna ökar då arbetet måste skötas per brev och telefon. Hur rimmar den här utvecklingen med regeringspartiernas tal om bevarad trygghet, om decentralisering och ett mänskligare samhälle?

Herr talman! Iris Mårtensson tog upp till diskussion den omständigheten att jag på flera ställen använt orden ”så långt möjligt”. Jag tycker inte att Iris Mårtensson skall se detta som att jag därmed har sagt att man skall lägga ned lokalkontor. Tvärtom, den senare formuleringen — att man skall föra ut arbetsuppgifter så långt det någonsin är möjligt — talar ju om ett sätt att medverka till att bevara filialexpeditioner och lokalkontor. Man måste se orden i deras rätta sammanhang. Det är intressant att se vad försäkringskasseanställda säger, t.ex. på kassor i min hemkommun. Där har man redan slopat kontantutbetalningarna. I de försäkringskasseanställdas tidning vittnar flera av de berörda om att det.ex. nu får mera tid till diskussioner med dem som behöver hjälp och stöd. Man kommer ifrån den rutinuppgift som utbetalandet av pengar utgör. Någon säger: För mig är detta positivt — har fått nya arbetsuppgifter — trodde jag skulle sakna kontakten med folk, men den farhågan har försvunnit. Sedan vidareutvecklas resonemanget med att man nu får mera tid för långvariga samtal. Man måste ändå se saker och ting som de förhåller sig i verkligheten. Om man för ut arbetsuppgifter till lokalkontor och filialexpeditioner, får man en förstärkning av servicen. Herr talman! Tiden är kort när man skall svara två talare. Ramarna för resp. kassas arbete framgent är ännu icke fastställda. Det kommer att ske när de utredningar som frågeställarna åberopar i sina svar är färdiga. Då har vi underlag för att kunna leva upp till att servicen i glesbygd skall bevaras. Jag vill försäkra att service för människorna ute i landet har varit A och O för oss. Men vi måste se till att hushålla med våra tillgångar. Försäkringskassorna måste lyda under samma regler som andra myndigheter i landet, dvs. försöka hålla ned den administration som inte direkt vänder sig till allmänheten.
Herr talman! Man måste vara medveten om att arbetsuppgifterna och möjligheterna till service i Stockholm, som socialministern tar exempel ifrån, är väldigt olika dem som gäller i våra glesbygder, där man redan i dag har långa och dessutom dyra resvägar. Där gäller också att de försäkrade i regel är äldre, många gånger också handikappade. Jag tycker därför att Stockholm och glesbygden inte är jämförbara storheter. Dessutom är ju sysselsättningssituationen inte densamma. I Norrbotten har inte ens Luleå kommun en sysselsättning motsvarande vad man har i Stockholm. S Jag tolkar socialministerns svar så, att arbetsuppgifter t.ex. skall flyttas från Stockholmsområdet till Norrbotten för att kunna behålla sysselsättningen där uppe. Men om personkontakten — i den mån det finns tid för den — är den viktigaste uppgiften i Stockholmsområdet, hur skall man kunna flytta över den till Norrbotten? Det går inte riktigt ihop. Jag hoppas att socialministern tar hänsyn till den upprörda opinion som finns i landet. Beträffande besparingarna vill jag säga att det är en väldigt dålig besparing om människornas alternativ är arbetslöshet.
Herr talman! Det man vill läsa, det läser man, och det man vill höra, det hör man. Också Försäkringsanställdas förbund har haft kontakter med de anställda, och de har inte samma synsätt när det gäller dessa frågor som Karin Söder redovisar i dag. Jag skulle vilja fråga Karin Söder: Kan jag i dag åka hem till Gävleborgs län och säga till de försäkringskasseanställda: Ni har fel! Ni behöver inte vara oroliga för sysselsättningen, ni som bor i glesbygden. Kan jag säga till dem: Ni kommer att få bibehålla sysselsättningen; det har Karin Söder lovat oss i dag? Sedan har jag ett meddelande till Karin Söder från Försäkringsanställdas förbund, vari de försäkringskasseanställda talar om vad de anser om regeringens handlande i den här frågan. De tar där upp det förhållandet att regeringen gör så här trots att det blir dyrare för samhället med postgiroutbetalningar och trots att både allmänheten och de kassaanställda har protesterat mot att servicen för allmänheten kraftigt försämras och att de personliga kontakterna med kassapersonalen i det närmaste upphör.
Herr talman! De uttalanden som har gjorts av de försäkringsanställda får naturligtvis stå för deras egen räkning. Jag har deklarerat vad regeringen står föri sitt handlande. Jag upprepar att vi så långt det är möjligt skall stå fast vid att servicen skall bibehållas även i glesbygd. Som en vidare utveckling av det arbete som redan är gjort skall vi ha samrådsförfarande och arbetsgrupper som jobbar med de här frågorna. I detta arbete kommer det också att ingå representanter från Försäkringskasseförbundet, vilka företräder de förtroendevalda och som har kunskap om hur verksamheten fungerar ute i landet. Som jag nämner i mitt svar kommer vi sedan det första utredningsstadiet är passerat att fatta de beslut som erfordras för att tillgodose de olika behov som då kan föreligga i olika delar av landet. Jag vill gärna säga att vi i det budgetförslag som är lagt på riksdagens bord har tagit hänsyn till lokalkontoren. Det har icke gjorts några inskränkningar på lokalkontor och filialexpeditioner, utan dessa har varit ställda utanför den neddragning som vi i övrigt har föreslagit.
Herr talman! Tack! Just med hänsyn till det som Karin Söder sade i detta svar utgår jag från att vi inte alls behöver befara att sysselsättningen i glesbygden avskärmas.
Herr talman! Det har tidigare beräknats att 700-800 personer kommer att friställas vid försäkringskassorna. Kan jag nu, socialminister Söder, tolka svaret så, att inga av dessa friställningar kommer att drabba glesbygdslänen utan andra? Och vilka styrmedel kommer socialministern att använda för att uppnå sitt mål?
Herr talman! Vi har lagt fram ett förslag om den totala ramen för försäkringskasseverksamheten i hela landet. Nu pågår arbetet med att ta fram underlag för hur resurserna skall fördelas. På grundval av det underlaget görs sedan fördelningen, i samarbete med kassorna, Försäkringskasseförbundet och riksförsäkringsverket, varvid hänsyn skall tas till olika lokala förhållanden. Denna slutliga fördelning kommer att äga rum efter det att riksdagen har fattat sitt beslut om den summa som skall stå till förfogande. Jag vill här komma med ett förtydligande. I vårt budgetförslag har vi undantagit den minskade arbetsvolym som uppkommer vid lokalkontoren och filialexpeditionerna på grund av de slopade kontantutbetalningarna. Av vad jag har sagt framgår vidare att det i första hand ankommer på riksförsäkringsverket att i samråd med Försäkringskasseförbundet fördela servicen så, att den blir bra över hela landet. När man sedan skall behandla rambudgeten ute i de olika försäkringskassorna skall man där också noggrant beakta olika typer av servicebehov och naturligtvis även den sysselsättningseffekt som är en viktig komponent i sammanhanget.
Herr talman! Jag vill bara fråga: Kommer man då också att ta hänsyn till möjligheterna till sysselsättning i skogslänen, exempelvis när man skall fördela medlen inom anslagsramarna och fatta nya beslut?
Herr talman! Jag utgår från att de som har att handlägga dessa frågor, förtroendevalda och andra, tar hänsyn också till detta förhållande. Men om vi sätter in saken i ett större sammanhang, finner vi att den totala besparing som vi kan göra på detta område också är avsedd att öka utrymmet för andra sysselsättningsskapande insatser. Jag kan instämma i att Norrbotten och f. ö. även Gävleborgs län — också andra län kunde räknas upp — är i behov av sådana insatser, något som regeringen också arbetar med. Om det är möjligt att flytta pengar som gäller insatser av administrativt slag till insatser av produktiv art eller till insatser som avser vård och service, menar jag att det är mycket angeläget att så sker. Vi får inte stirra oss blinda på ett visst område. Vi skall också se till hur vi på ett effektivt sätt kan använda de pengar som vi sparar in.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig om jag vill medverka till att FN-föreningarnas verksamhet kan stödjas genom tillstånd att anordna lotterier. Enligt huvudregeln i 1939 års lotteriförordning får tillstånd till lokala och regionala lotterier lämnas till förmån för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål. Den närmare tolkningen av dessa bestämmelser och av om en viss organisation uppfyller villkoren för tillstånd ankommer på de myndigheter som svarar för tillämpningen av förordningen, dvs. polismyndigheten, länsstyrelsen och som sista besvärsinstans lotterinämnden. Det ankommer således inte på regeringen att pröva sådana lotteritillstånd som frågeställaren avser. Regeringen prövar däremot frågor om tillstånd till riksomfattande lotterier. Sådana tillstånd har regeringen sedan lång tid tillbaka lämnat Svenska FN-förbundet, som tillsammans med Svenska fredsoch skiljedomsföreningen årligen anordnar s.k. rikslotterier. Lotteriutredningen har i sitt betänkande Lotterier och spel lämnat förslag till en ny lotterilagstiftning, som avser såväl lokal och regional som riksomfattande lotteriverksamhet. Frågan om vilken typ av organisation som bör beviljas lotteritillstånd har behandlats i betänkandet. Förslaget innebär bl.a. att tillstånd enligt huvudregeln skall meddelas ideella föreningar som är öppna och som varaktigt bedriver ideell verksamhet inom riket. I betänkandet föreslås också att föreningar som har allmänt utrikespolitisk karaktär, och som således inte främjar visst lands eller vissa länders politiska eller kommersiella intressen, bör ha möjlighet att erhålla medel till sin verksamhet från lotterioch spelmarknaden. Som exempel på sådana föreningar anges FN-föreningar med syfte att bl.a. sprida kännedom om internationella frågor inom ramen för FN:s och dess fackorgans verksamhet. En proposition om ny lotterilagstiftning kommer att avlämnas till riksdagen under våren. Vid arbetet med propositionen kommer att övervägas möjligheterna att ge FN-föreningar och liknande organisationer lotteritillstånd.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret på min fråga. Vid den första genomläsningen uppfattade jag det som positivt, eftersom jag gärna ville tolka det så. Men egentligen står det där bara att det under våren skall komma en proposition om lotterilagstiftningen. Det är i sig tacknämligt, men huruvida det blir ett positivt ställningstagande eller inte till att FN-föreningarna och liknande organisationer kan få lotteritillstånd säger handelsministern — kanske helt naturligt — inte någonting om i sitt svar. Jag tycker ändå att det är positivt att vi nu skall få en proposition där dessa frågor behandlas, något som vi har väntat på mycket länge. Utredningen i fråga lades ju fram redan år 1979. Det har ställts en fråga i det här ärendet tidigare, nämligen under den period när Staffan Burenstam Linder var handelsminister. I hans svar kunde man kanske skönja en större restriktivitet och en inriktning på lotterinämndens bedömning. Under tiden som vi har väntat på ett klarläggande har lotterinämndens beslut fått mycket stora konsekvenser. På ort efter ort avslås nu framställningar om lotteritillstånd från de lokala FN-organisationerna med hänvisning till avslaget på framställningen från Linköpings FN-förening. Samtidigt har föreningsstöden urholkats kraftigt till följd av inflationen. Och kommunerna har — inte minst på grund av den kraftiga åstramning som kommunernas ekonomi också drabbas av — svårigheter att låta föreningsstödets storlek följa den utvecklingstakt som skulle krävas. Det hade därför varit mycket värdefullt, om handelsministern hade kunnat ge någon antydan om hur regeringen ser på denna fråga. Det finns i utredningen ganska väl beskrivet hur man skulle kunna ange förutsättningarna för att inlemma också FN-föreningarna i de föreningar som är berättigade till lotteritillstånd. Just nu behandlas alltså dessa framställningar från FN-föreningarna, och det kan möjligen tänkas att det betyder mycket vad handelsministern anger som utgångspunkt för de olika länsstyrelsernas bedömning. Läser man den lotteriförordning som finns, kan man konstatera att det i 3 § inte finns något som omöjliggör en sådan tolkning att man skulle kunna tillåta FN-föreningarna att få lotteritillstånd. Lotterinämndens uppfattning kan väl därför snarare anses vara just en annan tolkning. Jag vill fråga handelsministern: Är det möjligt att något ange hur inriktningen kommer att bli i denna fråga?